Herr talman! Jag har ett förflutet i frågan, och jag vill gärna ge några synpunkter. Frågan om miljövärnsutbildning är ingalunda ny i kammaren. Frågan har debatterats flera gånger i motioner och sedemera i utskottsbetänkanden. Men redan 1992 väckte vi en socialdemokratisk motion som gällde miljövärnsutbildning och skapande av ett miljövärn i Kristianstad. Vi har sedan arbetat med frågan i ett antal år. Även ett utvecklings och programarbete har skett i kommunens regi. Den som mest energiskt har drivit på är ekosofen Jan Danielsson, som är känd i samband med Gröna korset. Tankarna har sitt ursprung i en FN-studie inför Studien genomfördes under svenskt ordförandeskap av Maj Britt Theorin. Den handlade just om hur militära resurser kan användas i civila strävanden för att rädda och återställa miljön. Det är här som jag ser stora uppgifter, och det är här som vi måste se möjligheterna. Vi har från svensk sida ställt oss positiva till FN-studien. Detta var utgångspunkten för tankarna om en miljövärnsutbildning i Kristianstad. Vi har arbetat med frågan på olika sätt under årens lopp för att få till stånd en utbildning. Vi har haft en arbetsgrupp i kommunens regi som har presenterat program, försöksprojekt, som också har redovisats för försvarsministern. Jag ser det som oerhört viktigt att vi i Sverige kommer igång med dels en utbildning, dels ett miljövärn. Enligt försvarsministerns svar skall man 1998 ta slutlig ställning i fråga om utbildningen och en utvidgning av verksamheten. Det är naturligtvis bra att ta ett helhetsgrepp, fatta beslut och att ha en vidgad syn över det hela. Jag vill här framhålla att vi i Kristianstad naturligtvis är intresserade av denna fråga. Där finns ett stort engagemang. Staden har mist två regementen. Där finns bra lokaler för ändamålet och militär och civil kunskap i frågan. Ett samarbete med högskolan är naturligtvis nödvändigt. Det bedrivs redan utbildning vid linjen för naturvårdsingenjörsprogrammet i Kristianstad. Det är den enda platsen i landet där det bedrivs forskning och laborationer i vattensjukdomar och naturvård. Där finns för tillfället 105 studenter. Vi ser detta som en oerhört viktig resurs vid uppbyggnad av miljövärnsutbildning och skapandet av en civil beredskapsstyrka. Jag hoppas att vi kan vidga frågan och skapa ett effektivt miljövärn som kan operera som det är tänkt vid katastrofer och nödlägen. Världen över ser vi de växande miljöproblemen som det stora hotet mot mänsklighetens överlevnad. Jag tycker att det är viktigt att vi tar dessa problem på djupaste allvar.
Fru talman! Jag hade ett så långt interpellationssvar att den röda tidlampan lyste för mig. Jag ber att få fortsätta på några delar, så har jag svarat på interpellantens tredje fråga. Därefter ber jag att få ge några kommentarer. När det gäller den sista frågan som Annika Nordgren ställde om internationellt samarbete, vill jag framhålla att ett sådant internationellt samarbete redan existerar inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde och givetvis också inom andra departements ansvarsområden och på EU-nivå. Inom Räddningsverkets och Kustbevakningens ansvarsområden bedrivs sedan länge ett aktivt internationellt samarbete på miljöområdet. Jag avser t.ex. uppbyggnad och utveckling av de baltiska ländernas räddningstjänster. Sedan 1992 har Räddningsverket fått sammanlagt 28 miljoner kronor inom ramen för suveränitetsstödet och det säkerhetsfrämjande stödet. Vid internationella insatser både på miljöområdet och vid humanitära insatser, som t.ex. Räddningsverket genomför, gäller att personal och materiel sätts samman beroende på vilket behov som finns vid den situation som uppkommit. Pliktpersonal används inte i dessa sammanhang, eftersom lagen inte medger detta och eftersom den kompetens som oftast efterfrågas vid sådana insatser är av mer specialiserad karaktär. Vanlig arbetskraft finns som regel vid platsen. Därmed, fru talman, har jag avgivit största delen av mitt första svar och fått det med till protokollet. Jag vill då ge några ytterligare kommentarer. Jag har som ny försvarsminister självklart först av allt studerat hur riksdagens aktuella beslutssituation ser ut. Jag har läst det stora betänkandet från i höstas och det nya om försvaret och miljön. Jag har tyckt att det har varit naturligt att på den grundvalen formulera mina svar. Betänkandena är praktiskt taget pinfärska vad gäller miljön. Det fattades beslut om det stora betänkandet i december, och det beslutet skall gälla i flera år framåt. Jag har antagit den utgångspunkt som riksdagen själv har anvisat. En fin insats görs från många håll. Jag var i Kristianstad på Gröna korsets konferens, och jag deltog i debatten om förespråkandet av civila insatser med försvars eller pliktpersonal. Jag är också positiv till att man t.ex. i Borås har försökt att lägga fram ambitiösa förslag till bidrag i en svår situation som bl.a. Borås men även andra regementsorter befinner sig i. Jag tycker också att det har varit riktigt för mig att redovisa att det finns en öppning, och den ligger på den civilpliktiga delen. Inom befintlig lagstiftning finns det en möjlighet att starta utbildning som gör det tänkbart att använda civilpliktig personal. Men observera: Jag går efter det som är gällande lag vid höjd beredskap eller krig. Om man skall gå vidare - på det sätt som har gjorts gällande av alla som har deltagit i debatten - måste man ställa sig frågan om det är möjligt och rimligt att använda värnpliktig personal för ändamål som ligger utanför totalförsvaret? Jag tänker på Lennart Brunanders inlägg: Är det rimligt att använda totalförsvarets finanser för miljöinsatser? Eller ligger det i tanken - kanske också hos Arne Kjörnsberg - att något annat samhällsorgan skall beställa och köpa tjänster från försvarsmakten? Jag är tacksam om den fortsatta debatten kan klargöra dessa frågor.
Fru talman! Det är inte fråga om ett ändamål utanför totalförsvaret. Det är oerhört viktigt att poängtera detta. En enig riksdag har slagit fast att miljöhotet är säkerhetspolitiskt betingat. Därmed skall totalförsvaret hantera dessa uppgifter. Ett av Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter är att bistå samhället vid påfrestningar. Det är ingen som kan säga att miljöfrågorna inte är en påfrestning för samhället. Det är uppenbart för vem som helst. Det finns ett reellt behov att möta dessa frågor. Jag talar inte om att rädda kvar så mycket militär verksamhet som möjligt, utan detta är ett reellt behov som måste mötas. Militären har inom arbetsgruppen visat att man kan bidra på ett konkret och handfast sätt. Vi ser att det finns ett stort intresse. Det sitter fem personer här i kammaren - företrädare för Socialdemokraterna, Centern, Moderaterna och Miljöpartiet. Det visar på något, försvarsministern! Försvarsministern sade att han har författat svaret på grundval av riksdagsbeslut och betänkanden. Nu kanske man skall se detta mot bakgrund av att det sitter personer här från dessa partier som deltar i interpellationsdebatten, och att det finns en öppning. Vi säger alla: Håll dörren på glänt! Men gör det inte bara för att glutta ut och titta vad som finns där, utan bjud in arbetsgruppen med dess idéer. Bjud in dem i värmen. En sak som ofta tas upp är folkförankringen och trovärdigheten för försvaret. Jag tror, herr försvarsminister, att det här är en fråga där ungdomar, kvinnor och män ser att det finns ett reellt behov som måste mötas. Man vill göra en insats. Många ungdomar har hotbilden i form av miljöförstöring klar för sig. Man ser behovet väldigt konkret. Frågan är om vi skall ta Försvarsmaktens alla huvuduppgifter på allvar. I den vidgade hotbild som en enig riksdag har slagit fast är miljön är en viktig del. Vi ser stora skräcksenarier framför oss. Genom t.ex. detta förslag pekar vi på vad som skulle kunna göras i Baltikum - mycket konkret och handfast - med den kunskap som nu står till buds. Därför tycker jag att försvarsministern, på grundval av de signaler som så många partier i riksdagen nu ger försvarsministern, kan starta det här som ett försöksprojekt och se vart det leder. Jag är övertygad om att försvarsministern kommer att få se hur ungdomar i Sverige visar att det här är något som bidrar till folkförsvarstanken, folkförankringen och trovärdigheten i vårt påstående om att vi skall möta miljöhoten. Vi skall ge utbildning i de reella behoven och möjligheterna. Här har vi nu ett konkret förslag, som så många här i riksdagen vill lyfta fram. Det är ett starkt budskap till försvarsministern. Jag vill fråga försvarsministern: Anser försvarsministern att alla försvarets huvuduppgifter är lika viktiga? Delar försvarsministern analysen att miljöhoten är ett reellt säkerhetspolitiskt hot? Kan försvarsministern ge en signal till arbetsgrupper, till Umeå, Linköping och Borås, om att vi skall försöka satsa på det här, för att sedan utvärdera resultaten?

Fru talman! Försvarsministern sade att försvaret bygger på det som riksdagen har sagt att regeringen skall göra och att försvaret skall handla om. Han hänvisar också till den diskussion om försvaret och miljön som nyligen fördes. Men det här är ju egentligen en annan sak. Försvarets påverkan på miljön i utbildningen och hänsynstagande till miljön i det sammanhanget är något naturligt. Miljön måste alla ta hänsyn till. Det är naturligtvis väldigt viktigt. En annan fråga är hur vi skall förhålla oss till och hur vi skall göra något åt katastrofer och miljöförstöring i övrigt. De finns där och måste hanteras på något sätt. Det gäller också det internationella engagemang som jag har pratat om. Sedan kan man fundera över var dessa frågor skall ligga. Jag tror egentligen inte att de skall ligga direkt under armé och krigsförvaltning. Det är snarare räddningstjänstfrågor som hör till Räddningsverket och det civila försvaret. Det försvarsbeslut som vi nyligen fattade är ju mer inriktat på civil beredskap, det civila samhället och totalförsvaret än vad som har varit fallet tidigare. Det tror jag är väldigt viktigt och någonting som man kan bygga vidare på. Försvarsministern ställer frågan om det är rimligt att man skall lägga det här till försvarskostnaderna. Det tror jag inte. ÖB har sagt att han inte har några pengar till detta, klart och koncist. Sedan är det ju en annan fråga om det är ÖB som bestämmer om det här, men den frågan kan vi lämna därhän just nu. En sådan här utbildning och en sådan här verksamhet när det gäller vårt internationella engagemang är ju inte gratis. Vi får ju pengar från FN för att göra de insatser som skall göras. Utbildningsinsatsen får vi däremot klara här hemma. Jag tror att det är viktigt att man tänker till och att regeringen kommer med ett förslag om hur kostnaden skall klaras av. Det viktiga i det här sammanhanget är att den kostnaden är väldigt liten i inledningsskedet, eftersom alla resurser finns. Då kan man starta det hela ganska enkelt. Jag vill fråga om det ändå inte finns en möjlighet att genomföra detta.
Fru talman! Tack för kommentaren, försvarsministern. Jag t.o.m. förstår den. Jag skall ändå göra ett försök att förklara varför vi talar litet förbi varandra. I samband med och som motivering för att man krymper det reguljära försvaret finns talesätt som försvarsministern som ny i departementet lyckligtvis inte är så inkörd på som vi andra. Han har inte så starkt präglats av uttryck som den vidgade hotbilden och av det vidgade försvarsbegrepp som följer därav. Jag tror att det är där som vi i någon mån skiljer oss åt. Det är möjligt, ja, t.o.m. troligt, att försvarsministerns tolkning är den alldeles korrekta. Men vi har alltså, t.o.m. mot min vilja, umgåtts med den vidgade hotbilden och den syn på totalförsvaret som följer därav så pass intensivt att vi är litet smittade av detta. Därför är vi tämligen överens om att det som ändå har tänkts ut ligger inom ramen för vad riksdagen nog hade tänkt sig. Det blir litet tjatigt att upprepa detta eftersom andra också har talat om det, men det är så vi ser det.

Fru talman! Försvarsministern säger i sitt interpellationssvar att det är varken rimligt eller möjligt att utbildningen av totalförsvarspliktiga skall inriktas på frågor som miljöförstöring. Det är inte möjligt med nuvarande lagstiftning. Jag håller inte med försvarsministern om att det inte är rimligt. Men det kan vi naturligtvis diskutera. Låt oss göra det lugnt och sansat. Det var en lapsus av mig, fru talman, att jag inte nämnde Kristianstad. Jag ber min ärade kollega från Jag skall upprepa något som har sagts här. Stäng inte dörren, sade Lennart Brunander. Jag gör det för att det skall bli mer trovärdigt än om jag själv säger det. Det är därför jag citerar mina kolleger. Stäng inte dörren, sade Lennart Brunander. Det är nu möjligheten finns, sade Arne Andersson. Den finns naturligtvis om två, tre och fyra år också. Men den är mindre då. Resurser har splittrats. Naturligtvis finns det, som försvarsministern pekar på, hinder. Men jag vill faktiskt be herr försvarsminister att inte bara se hindren, utan också möjligheterna. Jag kanske t.o.m. kan sträcka mig så långt som till att be försvarsministern se möjligheterna i första hand och hindren i andra. Men det får försvarsministern välja själv. Jag hoppas att försvarsministern inte uppfattar följande som ett hot, utan som ett löfte. Oavsett vad den här debatten kommer att leda till, vill jag säga att vi kommer att fortsätta att föra fram de här frågorna och diskutera dem. Till sist: portmonnän. Vem skall betala? Försvarsministern frågade i slutet av sitt förra inlägg vem som skall betala. men det är ju samma portmonnä. Det finns olika fack i den. Försvarsministern, Börje Nilsson och jag, liksom på senare tid även Lennart Brunander, har bidragit till att sanera portmonnän. Så vi får väl också försöka enas om varifrån pengarna skall tas. Det är inget hinder i alla fall, försvarsministern.
Fru talman! När man tar sig an en ny uppgift och läser sitt material är det möjligt att man bokstavligen följer vad som står i texten. Jag har inte kännedom om de mångåriga diskussioner som har förts i försvarsutskottet och i kammaren om hur olika formuleringar skall utläsas. Jag har läst det så att försvaret inte har ett miljöansvar utanför sin egen sektor annat än när det gäller att biträda vid direkta katastrofer, detta i fredstid. Det har jag läst. Jag har läst formuleringarna på detta sätt, och jag kan inte se att försvaret i dagens läge har ett så långt gående och omfattande miljöpolitiskt ansvar som det som t.ex. Annika Nordgren läser in. När det gäller Arne Anderssons frågeställning om att vidga totalförsvarets ram måste jag säga att jag känner någon förvåning över att han menar att jag som försvarsminister skulle kunna föreslå att vi skulle använda den befintliga försvarsramen för verksamhet som ligger utanför totalförsvarets ändamål. Jag är förvånad, men det är möjligt att debatten kan ge ytterligare klarlägganden på den punkten. Vi har sedan frågan om vem som skall betala. Vi har ett budgetsystem med utgiftsområden som ställs mot varandra och som riksdagen beslutar om. Däri ligger avvägningen mellan de samhällsåtgärder som Sveriges riksdag beslutar. Menar i första hand Arne Andersson men kanske även andra att vi skulle ha en ny budgetpolitisk hantering inom ramen för totalförsvarets anslag, där vi skulle erbjuda oss att finansiera miljöpolitik och andra politikområden som egentligen tillhör andra utgiftsområden? Det är den kärnfråga som vi måste ta ställning till. Till Lennart Brunander vill jag säga att det inte är lätt att se så klara möjligheter till finansiering utifrån att man skulle våga sätta i gång ett så omfattande projekt i förväntan på att sedan få en internationell finansiering av dess genomförande. Detta gällde de finansiella förutsättningarna. Jag vill vidare understryka att vi i Sverige arbetar med ett värnpliktsförsvar och har en civilplikt. Många länder har andra lösningar för sina försvars och krigsmakter. Det är ett väldigt stort steg att låta de värnpliktiga tjänstgöra med andra uppgifter än de som är bundna till Försvarsmakten. Civilplikten gäller på samhällssektorer utanför det direkta försvaret, men det är då fråga om förhöjd beredskap eller krig. Nog känns det osäkert ifall det är rimligt att basera detta på pliktlagen. Vore det fråga om en strukturförändring av en försvarsmakt i dagens Europa, med en så stor neddragning som den som äger rum på många håll, där man har att göra med fast anställd personal eller med folk som har kontrakt på ett antal år, skulle det vara en annan sak. I vårt land har vi en värnplikt inriktad mot totalförsvarets ansträngningar i en situation som i princip dramatiskt skiljer sig från fredsläget, nämligen i krig eller mellansteget förhöjd beredskap.
Fru talman! Alldeles strax skall jag och försvarsministern diskutera eventuella nya investeringar i ubåtar - nog finns det pengar. Det handlar mer om att prioritera inom ramen, att se behoven och vilka saker det är vettigt att satsa på. Det här, försvarsministern, är en vettig sak att satsa på. Det handlar om vilja. Försvarsministern frågar om Försvarsmaktens miljöpolitiska ansvar. Jag vill påstå att Försvarsmakten har ett speciellt miljöansvar beroende på att miljöfarorna är ett säkerhetspolitiskt hot. Försvarsmakten skall möta sådana säkerhetspolitiska hot, och därigenom har Försvarsmakten ett särskilt ansvar för miljöfrågorna. Jag tycker att det är väldigt bra att försvarsministern, som han själv sade, har läst betänkandet väldigt noga. Det skall naturligtvis försvarsministern göra, men det är också bra att lyfta ögonen från betänkandena, komma till riksdagen och möta ett engagemang från olika partier, så att man kan se möjligheterna och ta vara på dem just nu medan de finns. Det är min förhoppning att försvarsministern när han kommer tillbaka till sin kammare efter den här debatten lyfter på telefonluren, ringer upp Klaes Tilander på I 15 och säger: Okej, nu genomför vi en försöksutbildning för att ta vara på de möjligheter som finns just i dag. Jag tror att detta kommer förr eller senare. Varför inte ta chansen nu, när möjligheten finns inom räckhåll? Jag hoppas att vi får se ett sådant resultat.

Fru talman! Annika Nordgren har ställt följande fyra frågor till mig rörande ubåtar: Avser försvarsministern att ersätta de två halvtidsmoderniserade Näckenubåtar som ligger i materielberedskap med nya ubåtar? Avser försvarsministern att klarlägga för Försvarsmakten att formuleringen från 1992 års försvarsbeslut om att "det är ytterst angeläget att vi inom landet kan behålla en nyutvecklingskapacitet för ubåtssystem" har ändrats i propositionen i oktober 1995 till "en inhemsk kompetens bör säkerställas inom område undervattensteknik "? Avser försvarsministern att redovisa de säkerhetspolitiska bedömningar som ligger till grund för ett eventuellt beslut om att tillskjuta pengar för en projektstudie av den nya ubåten, som skall tillverkas i samarbete med Norge och Danmark? Fru talman! Annika Nordgren ställde i en interpellation som besvarades i början av december ett antal frågor rörande utbåtar till min företrädare, statsrådet Peterson. Jag delar de uppfattningar som han då framförde i dessa frågor. Jag väljer att först besvara Annika Nordgrens andra fråga. Riksdagen har i försvarsbeslutet den 13 december 1996 beslutat att vi under den kommande försvarsbeslutsperioden skall ha 9 ubåtar, varav 2 i materielberedskap. Vad gäller Annika Nordgrens första fråga vill jag, helt i enlighet med vad min företrädare tidigare framfört i kammaren, säga följande. Av de 9 ubåtar som vi kommer att ha kvar i vår krigsorganisation är 2 av typ Näcken. Dessa båda ubåtar kommer att uppnå sin tekniska livslängd framemot år 2010. En ersättningsanskaffning kan således bli aktuell till denna tidpunkt - beroende av vilken inriktning för antalet ubåtar som statsmakterna fortsättningsvis kommer att fastställa. Frågan som rör kompetensen inom ubåtsområdet var föremål för behandling i samband med försvarsbeslutet i december 1996. I totalförsvarspropositionen angav regeringen sin inriktning avseende försvarsteknologiska satsningar. Denna inriktning innebär att Försvarsmakten skall avsätta ca 550 miljoner årligen till teknologisatsningar. Dessa satsningar syftar till att bevara de prioriterade försvarsindustriella baskompetenserna och att skapa anpassningsförmåga på det materiella området. Till följd av en fortsatt analys av anpassningsfrågorna kom dessa satsningar att om fatta nya områden jämfört med försvarsbeslutets första etapp. Inom ramen för dessa satsningar skall Försvarsmakten bl.a. 158). Detta har också kommit till uttryck i regleringsbrevet för Försvarsmakten för år 1997. Vad gäller Annika Nordgrens fjärde fråga vill jag framhålla följande. Det pågående samarbetet med Danmark och Norge inom ramen för projektet Viking är ett bra och konstruktivt sätt att bibehålla kompetens på ubåtsområdet. Det som nu är aktuellt är fortsatta studier för att harmonisera de berörda ländernas önskemål. Om och när Sverige skall anskaffa nya ubåtar skall ett sådant beslut givetvis utgå från en säkerhetspolitisk bedömning av riksdagen.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka försvarsministern för svaret. Marinchefen har ju i massmedierna förklarat att han vill ha ytterligare två ubåtar till den svenska marinen. Han avser att i sommar presentera en framställan för regeringen om en projektstudie av de nya ubåtarna, som skall tillverkas i samarbete med Norge och Danmark. Den här studien kommer att kosta ungefär 40-50 miljoner kronor och ubåtarna, om de blir verklighet, ytterligare mellan 2 och 3 miljarder kronor. Försvarsberedningens bedömning, som vilade på en säkerhetspolitisk analys, var att ubåtsflottan skulle minskas från 12 till 7 ubåtar. Beredningens förslag skulle omöjliggöra en anskaffning av Ubåt 2000, Flundran eller Viking - projektet har bytt namn över tiden - men antalet ändrades i försvarspropositionen från 7 till 7 + 2, enligt vad jag känner till utan någon säkerhetspolitisk förklaring. Jag är väldigt intresserad av att höra från försvarsministern vad som har hänt i vår omvärld från tiden för försvarsberedningens bedömning och fram till framläggandet av försvarspropositionen. Det här väcker en hel del allvarliga frågor hos mig om hur beslut fattas och om det militärindustriella komplexets styrka och metoder. Om några år kommer alltså den svenska marinen att ha sju helt moderna ubåtar: tre Gotlandsutbåtar, som kan vara i tjänst mellan 2030 och 2040 och fyra 2025 och 2030. Utöver dessa har vi två ubåtar i materielberedskap: Näckenubåtarna. De har alltså nyligen halvtidsmorderniserats. Vi har fått besked av Socialdemokraterna här i riksdagen om att Näckenubåtarna senare skulle utgå och inte ersättas av nya ubåtar. Det har alltså uttalats här. Jag undrar därför vad som har hänt på det säkerhetspolitiska området som föranleder att försvarsministern håller dörren öppen för anskaffning av nya ubåtar, när vi redan har dessa moderna ubåtar. Är detta rätt investering för Försvarsmakten? Vad händer i andra länder i vår omvärld? Ryssland har fortsatt att rusta ner. Ubåtsflottan i Östersjön har, enligt IISS, minskat från 42 ubåtar under Sovjettiden till 9 ubåtar 1995. Och de minskade till 6 förra året. I den ryska Östersjöflottan finns det alltså 6 ubåtar. Det innebär att Sverige, som har 7 operativa ubåtar, har fler ubåtar än Ryssland. Är det rimligt, försvarsministern? I så fall undrar jag om det är rimligt att satsa på ytterligare 2 nya ubåtar. Varför skall Sverige vara det land som har flest ubåtar, dessutom toppmoderna, i Östersjön? Har försvarsministern informerat sig om vilka analyser MUST gör av hur framtiden ser ut när det gäller de olika satsningarna runt om i Östersjöflottor? I slutet av sitt svar säger försvarsministern att det är i riksdagen som en säkerhetspolitisk bedömning skall avgöra om och när Sverige skall anskaffa ubåtar. Det tackar vi för. Men om man nu avser att satsa dessa pengar i projekt måste vi också få reda på vilken bedömning som ligger till grund för den projektframställning som marinchefen kommer att lägga fram för regeringen. Den informationen tror jag att försvarsministern är skyldig riksdagen, eftersom det är en stor satsning med mycket pengar. Är det rätt satsning? Och är det rimligt, försvarsministern, att Sverige har en så stark ubåtsflotta i Östersjön?
Fru talman! Jag kan också tacka försvarsministern för svaret. Jag deltar faktiskt i den här debatten därför att jag vill uttrycka besvikelse över det ständiga och återkommande misstänkliggörandet av det svenska försvaret och den svenska materielindustrin. Det säger jag med den mildaste stämma jag kan gentemot Annika Nordgren - som jag tycker är en förträfflig ledamot i utskottet - men med betydligt mera skärpa gentemot hennes parti. Svensk säkerhetspolitik bygger på en rad förutsättningar. Det märkliga är att vi inte avgör dem själva. Vårt försvars trovärdighet avgörs utomlands. Detta kan vi inte besluta om. Vi kan bara ha ett sådant försvar som gör att vi är trovärdiga. I det avseendet är den svenska materielindustrin en världsunik företeelse. I det avseendet har Annika Nordgren rätt. Vi är stora avseende kompetens, icke avseende vårt försvar. Men avseende materielpolitisk kompetens är vi unika i världen. Annika Nordgren deltar också i debatten om sysselsättning och kompetensbevarande och bekymrar sig när det gäller Europa, eftersom det skulle kunna läcka kompetens som icke kommer Sverige tillgodo. Och så ifrågasätter hon så ogenerat projekt som gör att hela världen tittar på oss! Det är inte säkert att man köper av oss. Många andra finns ju med på den marknaden. Men vi är ett av de få länder i världen som finns med. Fru talman! Jag har med dessa få ord deltagit i debatten, eftersom det måste bli bekant i Sverige att den politik som Annika Nordgren nu företräder omges med iskall kyla här i parlamentet.
Fru talman! Sverige är alltså unikt i det avseendet att svensk materielindustri är världsledande när det gäller att bibehålla, upprätthålla och i framtiden kunna behålla kompetensen på det viktiga område som ubåtarna utgör. Vi har inte blivit världsledande av en händelse utan på grund av att vi målmedvetet har satsat. Vi har hela tiden legat i framkant när det gäller teknikutveckling och när det gäller att hitta de nya framtidsidéer som möjliggör för oss i Sverige att ha ett förhållandevis starkt försvar; vi har ju en svag ekonomi i vårt försvar jämfört med många andra länder. Vi har det här spetskunnandet, detta unika kunnande. Det har inte minst visat sig när det gäller svensk försvarsindustris exportansträngningar. Vi har alltså lyckats i konkurrens med stora nationer, t.ex. Tyskland. Man har ju inte köpt de svenska ubåtarna i t.ex. Australien därför att vi har speciellt vackra blå ögon, även om några kanske har det. Det har man givetvis gjort för att de fungerar bra och ändamålsenligt. Jag är glad över att den här debatten har kommit upp. Försvarsministern har klarlagt att en stor majoritet i riksdagen fattade beslut, så sent som den 13 december i fjol, om 550 miljoner för att man skall kunna bibehålla kompetensen. Avsikten är att man skall kunna hålla sig i framkant i Sverige också framöver. Det handlar givetvis om att teknikerna och om de som mera handfast ute i verkstaden sysslar med att tillverka ubåtar kan vara med. Sverige, som har ett litet försvar i förhållande till omvärlden, har en beredskap. Situationen i omvärlden kan förändras. Ledamöterna av denna kammare vet att vi har varit överens om att det skall finnas kontrollstationer där vi skall bedöma den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld. Om det skulle visa sig att den försämras, vilket ingen av oss hoppas, har vi en beredskap. Då har vi möjligheten att bibehålla vår alliansfria politik, att själva försvara oss och att själva utveckla försvarsindustrins möjligheter. Det gör ju att vi är trovärdiga i den internationella debatten. Det är bra att vi kan bibehålla den här kompetensen. Det är bra signaler. Det är inte bara i den här kammaren som debatten förs. Den förs ju även utanför. Framför allt är det många som följer vad vi säger på det här området. De signaler som vi skickar härifrån är oerhört viktiga för Försvarsmakten, debattörerna, försvarsindustrin och för de presumtiva, internationella kunder som kan tänkas vända sig till den svenska försvarsindustrin. Det är också en viktig del. Därför är det bra att vi har slagit fast att vi kan bibehålla kompetensen och att dessa 550 miljoner avsätts även för att vi skall kunna ligga i framkant i framtiden.
Fru talman! Jag kan börja bakifrån med kommentarer. Jag menar, som Christer Skoog formulerade det, att avsikten med den här drygt halva miljarden och även den del som skall användas för ubåts och undervattensteknologi självfallet skall syfta till mer än att bevara dagens kompetens. Den skall syfta till att vi skall kunna ligga i framkant i jämförelse med andra med den tekniska kompetens som vi besitter. Det kommer alltså att bli fråga om att höja förmågan inom svensk industri när det gäller att producera försvarsmateriel som är i klass med vad andra försvarssystem kan tänkas vara om ca 10 år. På den punkten vill jag instämma i Christer Skoogs inlägg. Arne Andersson har fört en allmän försvarspolitisk debatt med Annika Nordgren. Jag vet från kammaren att det brukar vara så. Därför avstår jag från att blanda mig i den i dag. Jag har även i det här fallet läst protokoll och, självklart, betänkanden och reservationer för att lära mig hur debattläget är. Till Annika Nordgren vill jag säga att syftet i ett trängre perspektiv självfallet är att Sveriges riksdag, om ett antal år, skall ha en reell valfrihet, en reell handlingsfrihet, när det gäller att kunna fortsätta att låta en av våra huvudkomponenter i Försvarsmakten vara ett ubåtsvapen. Det handlar självfallet om det.

Det är en mängd ställningstaganden som kommer att kunna göras av de politiska partierna och självfallet bli föremål för en offentlig debatt. Jag vill inte gå in i några djupare diskussioner om olika antal fartyg, ubåtar och andra, som finns i Östersjön eller andra delar av Sveriges närområde. Men jag har fått den uppfattningen under den korta period jag har varit försvarsminister, och i viss mån redan när jag var handelsminister och fick sätta mig in i dessa frågor, att Sverige har en av sina starkaste delar i sitt försvar i ubåtsvapnet. Varje land måste ha rätt att välja en inriktning på sitt försvar som är relativt sett kostnadseffektivt. Vi har funnit att för oss ter sig ubåtsvapnet som ett särdeles kostnadseffektivt försvarsinstrument. Jag kan inte se att det är något argument att andra länder har valt andra profiler. Vi har gjort hänsynstaganden till vad som komma kan, och vi har valt att göra den här satsningen för denna försvarsperiod. Vad som gäller därefter får bli föremål för den sedvanliga demokratiska process vi har när det gäller hur försvarsbeslut växer fram i vårt land.
Fru talman! Jag hoppas att vi kan lita på försvarsministerns besked. Jag har litet svårt för det, eftersom vi fick ett så klart besked tidigare från Socialdemokraterna att det inte var tal om någon anskaffning av nya ubåtar. Det gör mig litet bekymrad. Jag skulle vilja att försvarsministern klart uttryckte att detta besked dementeras, så att vi får klarhet i det. Jag undrar återigen: Vad är det försvarsministern vet som inte jag vet? Det måste ha hänt någonting från Försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys som visar på sju ubåtar till regeringens och Centerpartiets förslag om att det skall vara nio ubåtar. Det måste ha hänt någonting där, och jag är intresserad av att veta vad det var som föranledde den ändringen. Anser försvarsministern att det är rimligt att Sverige har den starkaste ubåtsflottan i Östersjön? En konkret fråga till: Är det värt 40, 50 miljoner att gå vidare med detta samarbetsprojekt, som jag befarar bygger in oss i beslut om senare anskaffning? Ytterligare en konkret fråga till försvarsministern: Ämnar försvarsministern se till att vi i samarbetsavtalet skriver in att det inte på något sätt förpliktar till en anskaffning, så att det verkligen blir riksdagen som genom säkerhetspolitiska bedömningar får ta ställning? Om försvarsministern ursäktar kan jag inte låta bli att vända mig litet grand till Arne Andersson och fortsätta den debatt som jag och Arne Andersson brukar ha. Det var nämligen två sakfel i vad Arne Andersson sade. För det första: Miljöpartiet misstänkliggör inte svensk försvarsindustri. Jag kan klart och tydligt säga att svensk försvarsindustri är oerhört kompetent, inte minst på ubåtsområdet, och ligger oerhört långt framme. Det är absolut inte det vi talar om. Vi vet att det är så. Det är motiven till de olika anskaffningsbesluten och de olika avtalen som jag ifrågasätter och i viss mån misstänkliggör. För det andra: Arne Andersson sade att vi i Sverige var stora när det gäller kunskap och kompetens, men inte så stora när det gäller försvaret. Det är precis det vi är. Vi har den största ubåtsflottan i Östersjön som det ser ut i dag, om vi ser på de uppgifter som finns. Jag tycker att det är viktigt att vi säger det. Sedan kan Arne Andersson och jag diskutera: Vad är rimliga investeringar, utifrån våra helt olika perspektiv? Jag och Arne Andersson har helt olika perspektiv när det gäller vad som är ett starkt militärt försvar och vad som skall vara ett starkt försvar. Men vi borde kunna enas om att i varje fall använda skattebetalarnas pengar på vad som är rimligt och viktigt, om vi betraktar omvärlden. Därmed, herr försvarsminister, vänder jag mig åter till försvarsministern. Jag hoppas att jag får svar på de konkreta frågor jag ställde. De känns väldigt angelägna för mig för att kunna motivera vad det är vi sysslar med i försvarsutskottet och i riksdagen, hur de olika bedömningarna kommer till stånd och vad vi tittar på när vi satsar pengar på dessa olika materielprojekt. Det anser jag att vi är skyldiga att redovisa för inte minst skattebetalarna. Då gäller det att inte ständigt bygga in oss i dessa enorma materielprojekt som kostar oerhört mycket pengar utan att kunna redovisa vad vi har för motiv.
Fru talman! Jag tycker att det var ett mycket klargörande, klarläggande och framsynt svar från försvarsministern. Det är viktigt att vi inte svävar på målet. Vilka vi än är i denna kammare - framför allt givetvis från regeringen, men även oss ledamöter i riksdagen - skall vi ge ett budskap ut till de människor som finns och arbetar i en verklighet. Det faktum att det inte finns en överhängande fara att någon militärt skall angripa Sverige har fått sin konsekvenser. Vi har minskat försvarsanslaget med 10 % för den närmaste femårsperioden. Det är klart att det får konsekvenser. Det har tyvärr inneburit att några beställningar av ubåtar inte finns i närtid i de svenska planerna. Detta gjorde i sin tur att Celsiuskoncernen fattade ett kommersiellt beslut att avveckla verksamheten i Malmö, med anledning av att det inte fanns några beställningar. I detta sammanhang är det oerhört viktigt att vi är så klara att vi säger att vi skall kunna ha beredskapen, flexibiliteten och möjligheten om förändringen i omvärlden blir sådan att det behövs vidtas åtgärder för att beställa nya ubåtar. Jag vill inte ge mig in i debatten med Annika Nordgren. Det är inte min uppgift här. Men hon tycks ha kanaler i andra länders ubåtsflottor som inte vi andra har. Jag vet inte hur många ubåtar som finns i vår omvärld. Det är heller inte så intressant. Det viktiga är att vi behåller möjligheten att kunna beställa i Sverige om det skulle visa sig nödvändigt.
Fru talman! Det förhållandet att jag delar försvarsministerns redogörelse gör att jag omöjligt kan replikera. Jag kan heller inte tillföra någonting. För den skull ber jag om överseende för att jag vänder mig till Annika Nordgren. Vi misstänkliggör inte, och vi misstror inte. Men man tycker alltid att Försvarsmakten är för stor, att materielindustrin får för mycket pengar och att materielindustrin över huvud taget kan bantas. Jag har aldrig hört Annika Nordgren säga: Detta är ett område vi behöver se över. Det kanske är otillfredsställande tillgodosett avseende det reguljära försvaret. Jag kan bara konstatera, att avseende kärleksförklaring mot vår materielindustri kan uttrycksmedlen vara fasligt olika. Men jag skulle ändå vilja rekommendera det som Christer Skoog och jag står för som ännu mer pålitligt än det Annika Nordgren ändå gör. Med detta skulle vi kunna avsluta denna lilla debatt om vem som tycker mest om våra ubåtstillverkare. Fru talman! Det är intressant att kunna lyssna sig till viss kunskap. Det tycker jag mig ha kunnat gjort när Annika Nordgren funderar och ställer frågor till ministern. Jag skall inte förekomma svaret, för det sköter han bäst. Men vill ändå göra en reflexion. Vad var det som hände under tiden?, sade Annika Nordgren. Försvarsberedningen är mycket intressant. Den är ett bollplank till regeringen. Regeringen sparkar i väg bollar och ser hur det går. Man får svar på en del frågor ibland - iband bra svar, och ibland mindre bra. Det var aldrig tänkt att det sista ordet var sagt där. Med andra ord är beredningen icke ett kommittéarbete, och kommer att ha status av det. Därför anser vi moderater - även om jag tyckt att vi skulle ha deltagit hela tiden - att det inte är så mycket att bråka om. Nu löper beredningsarbetet vidare. Men det blir aldrig annat än ett bollplank. För den skull kommer både regeringen och riksdagen att härja med detta. Därav felsynen.
Fru talman! Jag har inhämtat att det är riktigt att det diskuterades sju ubåtar i ett första skede. Men det är bekant att det nuvarande försvarsbeslutet bygger på en viktig tanke, nämligen att det skall vara möjligt att göra en anpassning av vår försvarskapacitet. Den bild jag har fått av vad som hände i samband med 1995/96 års beslut var att en fördjupad analys gjordes av Sveriges förmåga till anpassning på detta området och att regeringen därför, och så småningom också riksdagen, fann det lämpligt att ha kvar nio fartyg. Beträffande Viking har vi ännu inte fått något förslag för att kunna gå vidare. Om det kommer, så kommer det att granskas. Det finns finansiella förutsättningar, men inga beslut har fattats och inte ställningstaganden är gjorda. Jag kan försäkra att både den nuvarande regeringen och försvarsutskott och riksdag - det är jag övertygad om - kommer att göra ett säkerhetspolitiskt grundat ställningstagande i den fortsatta processen på nästa sida av 2000-talet. Det kommer man att göra för att undersöka om Sverige behöver förnya sitt ubåtsvapen under tiden efter de första åren på nästa årtusende.
Fru talman! Jag hoppas att försvarsministern kommer att hålla ögonen på vidareutvecklingen av samarbetsavtalet. Det får inte bli så att vi hamnar i en situation där man i praktiken måste hitta säkerhetspolitiska anledningar för att anskaffa två ubåtar som Sverige i praktiken inte behöver. Det är mycket viktigt att det verkligen blir ett säkerhetspolitiskt ställningstagande, och inget avtal som innebär att vi på ett eller annat sätt måste anskaffa fler ubåtar. Jag föreslår att Christer Skoog läser publikationerna från det militära institutet IISS. Det är därifrån jag hämtat uppgifterna om hur många ubåtar som finns i Östersjön. Därmed kommer jag in litet grand på det som Arne Andersson sade. Tänk vad hemskt det hade varit om alla i försvarsutskottet satt och sade ja och amen till allt vad militären föreslår! Det vore inte bra - det vill jag å det bestämdaste hävda. Man måste ifrågasätta de bilder som ges i de säkerhetspolitiska bedömningarna från militärens sida och även gå till andra källor för att bilda sig en uppfattning om vad som är rimligt och riktigt att investera i. Detta måste man göra utifrån olika utgångspunkter. Försvarsministern får ursäkta, men vi i utskottet skall inte bara godta det som kommer från departementet eller militären. Vi har en viktigare roll i riksdagen än så. Jag tycker att det vore olyckligt att byta ut två fullt moderna halvtidsmoderniserade ubåtar och anskaffa två ännu modernare ubåtar i en situation där Sverige redan har flest ubåtar i Östersjön. Det vore inte rimligt. Jag tar försvarsministerns besked om att det verkligen är en säkerhetspolitisk bedömning som skall ligga till grund för detta som ett löfte vi kan lita på. Det får inte bli några piruetter och konstiga formuleringar i säkerhetspolitiken som gör att vi förr eller senare står med fler ubåtar än vad vi någonsin skulle kunna anse vara rimligt. Vi kan göra en bättre bedömning, genom att t.ex. satsa på sådant som vi diskuterade i en tidigare interpelllationsdebatt - reella behov som vi måste uppfylla.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret på min interpellation. I början av svaret betonas att jag frågar på nytt. Det kanske inte ligger något särskilt i det, men det finns nog ändå anledning att något kommentera det. Det händer både nu och då att man måste ställa samma fråga flera gånger innan man får ett svar som berör det man frågat om och som ger några öppningar framåt och visar på att någonting så småningom kommer att hända. När jag i det här fallet fick svaret på min skriftliga fråga, fann jag inte någonting i det som var ett direkt svar på min specifika fråga. Det innehöll ingenting annat än en beskrivning av den patientskadeersättning vi har i dag och det sätt på vilket den fungerar generellt, för både barn och vuxna. Min fråga gällde de specifika problemen för barnen. Det kändes inte bra att den mycket svåra problematiken inte berördes på något sätt utan bara förbigicks i det svaret. Jag tycker att det är rimligt att man börjar med vårt enklare frågesinstitut när man vill aktualisera en fråga. Ibland kan man lyckas få ett klart och enkelt svar på en klar och enkel fråga som man ställt. Då behöver man inte dra i gång hela apparaten, när man skall ta tid och kraft för både ett statsråd och en ledamot att hitta en gemensam tid, komma hit och kanske skjuta upp, ändra eller avstå från andra saker och engagemang för att kunna få till det. Men när man inte blivit nöjd med svaret måste man alltså göra detta, och det är anledningen till att jag har frågat igen. Det visar sig ju att det ibland är nyttigt att ställa samma fråga en gång till. Då kanske man får ett mer uttömmande och direkt svar, som berör det man faktiskt ville ta upp. Så upplever jag det nu, och därför säger jag återigen tack. Jag upplever det som ett svar på den fråga jag faktiskt ställde. I detta svar betonas att barn behandlas som andra barn och unga skadade som andra unga funktionshindrade osv. Jag inser detta, men min fråga gällde jämförelsen mellan barn och vuxna inom patientskadeförsäkringen. Senare i svaret kommer det som berör den här frågan, nämligen att det finns en problematik som inte gäller de vuxna. Det är lättare att beräkna vad en förlust av framtida inkomst innebär för en vuxen som är ute i arbetslivet än för ett barn som skadas innan det kommit ut i arbetslivet. Att bestämma hur man skall beräkna detta är naturligtvis mycket svårt, väldigt grannlaga och oerhört känsligt. Jag är glad till hänvisningen till Kommittén för ideell skada. Min tid går strax ut, men jag vill gärna återkomma i mitt nästa anförande till litet av det som tas upp i kommittén. Statsrådet kommenterar inte slutbetänkandet. Det skulle vara bra att få någon vägledning om hur regeringen tänker i dessa frågor. Tydligen skall man besluta om dem under den här mandatperioden, vilket är positivt.

Herr talman! Jag hävdar ändå att det är mycket sällan man behöver använda schablonmetoder för att fastställa ersättningen till vuxna. Det måste i så fall vara fråga om vuxna som inte är ute i förvärvslivet, och inte förlorar en viss anställning eller yrke osv. för att de skadas. I de fall det finns en förankring i arbetslivet blir det fråga om att grunda bedömningen på denna. Tidigare har ju de flesta vuxna haft denna förankring, men nu är arbetsmarknadssituationen en annan. Trots detta är barnen i en alldeles specifik situation här. Skall jag tolka den senaste föredragningen på så sätt att statsrådet tycker att den schablonbedömning som vissa nämnder har gjort är bra? I vissa fall har man gått efter en schablon, och tagit genomsnittet av den vuxna befolkning som saknar högre utbildning. Den kommitté som nu har lämnat sitt slutbetänkande är mer realistiska. I betänkandet sägs nämligen att det i stället bör vara genomsnittet för heltidsarbetande över huvud taget i landet som skall gälla. Det finns väl ingenting som säger att om barn och ungdomar skadas innan de är klara med sin utbildning och trätt in i arbetslivet skulle de vara mer representativa för den del av befolkningen som har lägre utbildning än genomsnittet? Jag kan inte se att det finns något som tyder på att den gruppen skulle vara något annat än ett snitt av befolkningen. Jag hoppas att kommitténs förslag får ett stöd. Det är alltså genomsnittslönen för heltidsarbetande i landet som bör gälla. 150 000 om året är alltså inte aktuellt, utan summan blir högre. Jag hoppas att regeringen inte har bestämt sig för att gå emot utredningen på den punkten. Det finns andra saker i utredningen - som jag fick tag på i går - som jag har läst mig till och som är bra. T.ex. är utgångspunkten att man inte i första hand skall gå efter en schablon. Även när det är svårt skall man i första hand försöka komma fram till att ersätta en verklig förlust så som den kan uppskattas. Men när denna möjlighet inte finns föreslår utredningen en annan schablon än den som jag nyss har kritiserat. Vidare föreslår utredningen att anhöriga i större utsträckning skall kunna få ersättning för kostnader för besök och annan stimulans till den skadade. Detta verkar också bra, måste jag säga. Utredningen har alltså varit på rätt spår, och tack vare statsrådets svar och hänvisning till utredningen har jag också kommit på detta spår. Jag har sett att det finns vissa bra förslag, som jag hoppas att regeringen verkligen skall jobba seriöst med och förhoppningsvis ta med i förslagen till propositionen under våren

Herr talman! Jag tackar för svaret, som jag ser som ett mycket positivt sådant. Jag tycker att det är väldigt strongt av socialministern att uttrycka en personlig åsikt i frågan trots att ärendet är under beredning. I och för sig har jag nämligen förståelse för att man inte alltid kan föregå beredningar. Jag tycker att man kan ta fasta på vissa saker i svaret. Jag tror inte att någon ifrågasätter de generella och tydliga begränsningar som finns i dag för vissa behandlingsmetoder och för behandling av vissa sjukdomar. De gäller alla och envar. I svaret står också att behandling av barn bör omgärdas av särskilda restriktioner. Det borde gälla både skolmedicin och s.k. alternativmedicin eller homeopatmedicin. FN varnar nämligen för ökad amfetaminanvändning och starka psykofarmaka som tas till när det gäller barn, och sådana saker måste behandlas oerhört varsamt också i skolmedicinen. Det är alldeles utmärkt att socialministern talar om balans, och att människor måste ha rätt att välja adekvat vård - någonting som ger bättring. Dessutom vill jag ta fasta på det som står i slutet av svaret om en kartläggning av senare års forskning, alternativbehandlarnas utbildning och patienternas erfarenheter. Vi får nu äntligen höra att också patienternas erfarenheter har stor betydelse. Man måste ju ändå tillmäta den beprövade erfarenheten stor vikt. Blir människor friska av någonting kan man inte bara negligera det och säga att det handlar om något slags homeopatmedicin som egentligen inte verkar utan att det handlar om placeboeffekt när människor tycker att de blir friska. Det där tror jag inte riktigt på, eftersom våra läkemedelsföretag ofta tar substanser från olika örter för att plagiera vad naturen har skapat. Jag tror därför att det ställningstagande socialministern har visat på är alldeles utmärkt. Vad gäller alternativbehandlarnas utbildning är det ju så att de som kallar sig naturläkare inte får vara med i naturläkarförbundet utan att ha 80 poäng i basmedicin. De får inte heller kalla sig naturläkare om de inte kan använda två diagnosmetoder och två behandlingsmetoder. Detta är kanske något man borde tillföra skolmedicinen i stället för att sätta en gräns mellan de här två kunskapsområdena. Jag tror att man måste börja se på alternativmedicin och homeopati som ett komplement, inte som något som står i motsats till skolmedicin, och att man också bör närma de alternativa metoderna skolmedicinen. Det finns ju ändå många läkare som skaffar sig de här kunskaperna. I Tyskland, Storbritannien och Frankrike är homeopatin sedan länge inlemmad i sjukförsäkringssystemet. Många länder i världen har också rent homeopatiska sjukhus, polikliniker eller fakulteter där många kända forskare arbetar. WHO har också insett styrkan i homeopatin med tanke på effektivitet och ekonomi. Trots detta finns det ett så starkt motstånd i Sverige. Jag förstår inte riktigt att man inte tar till sig det som finns runt omkring i världen.
Herr talman! Som ledamot i 1994 års behörighetskommitté vill jag gärna ta tillfället att här i kammaren ge en förklaring på hur vi i utredningen kom fram till vårt ställningstagande vad gäller åldersgränserna. Man skall komma ihåg att behandlingen av kvacksalverilagen var en mycket liten del i kommitténs hela utredningsarbete. Vi har först och främst lyssnat på sakkunskapen, framför allt på den grupp av professorer i pediatrik som lade grunden för vårt ställningstagande. Inte minst har vi ställt barnet i centrum. Vi vill att man skall lyssna på barnet, om barnet vill ta emot alternativ behandling eller inte. Vi har haft detta som en ledstjärna i arbetet, och därför var samtliga ledamöter överens om att vi i betänkandet skulle föreslå en höjning av åldersgränsen från åtta till 15 år. Nu har det, precis som socialministern sade, kommit väldigt starka reaktioner på förslaget om en höjning av åldersgränsen. Jag tycker, precis som socialministern, att remissvaren, inte minst föräldrarnas synpunkter, måste väga väldigt tungt. Jag kan här i kammaren lova att vi moderater är inne på samma linje som socialministern, nämligen att behålla åttaårsgränsen, såvida inte remissvaren pekar på något helt annat. Därför tror jag ändå att det här kan sluta väl.

Herr talman! Jag ställde naturligtvis min interpellation med barnet i centrum. Vi kan konstatera att barnkonventionen lägger ett stort ansvar för att se till barnens bästa, dels på föräldrarna, dels på samhället. Jag har erfarenhet av både skolmedicin och homeopatisk medicin - jag har ju flera barn. Om vi tänker oss att föräldrar tid ut och tid in ger sina barn antibiotika utan att barnen blir bra och föräldrarna sedan får en homeopatisk medicin och barnen blir bra, då måste det ju ändå vara att se till barnets bästa att se till att detta val kan ske. Det måste ju vara bättre än att föräldrarna klavbinds vid att fortsätta att ta emot den behandling som skolmedicinen anvisar. Vi måste börja ha den öppenheten för att vi skall kunna hantera de här frågorna på ett bra sätt. Det är orimligt att prata om att föräldrar skall kunna hamna i fängelse om de tar initiativ för att kurera sina barn. Jag tror att var och en som har haft små barn vet hur desperat man blir om barnen inte blir bra. Man kanske inte får förståelse hos den läkare man går till, medan man kanske får större förståelse hos en alternativmedicinare. Det är samhällets skyldighet att medverka till att kunskap tas fram, och därför tycker jag att det är alldeles utmärkt att socialministern säger att vi skall se över de här frågorna, hur det ser ut i dag och även hur det ser ut utanför Sverige. EU intresserar sig ju för de här frågorna och anslår forskningsmedel. I Sverige är man motståndare till att anslå forskningsmedel till det här området. Det finns en fond vid Uppsala universitet som rör homeopati, men den fonden försöker man beröva möjligheten att ge pengar till den här forskningen därför att man är motståndare till att underlag tas fram. Om man skall höja åldersgränsen vad gäller barnen måste man ha ett material som visar att barn har tagit skada av den här behandlingen. Vi vet ju att homeopatisk medicin inte ger biverkningar. Man måste visa att barn har tagit skada, hur många barn som har tagit skada av alternativ behandling och hur många barn som har tagit skada av skolmedicin och den behandling man får i vården. Man måste vara öppen och göra den jämförelsen också. Man kan inte bara säga att detta inte har någon verkan och att det inte är någon idé att hålla på med detta. Jag tycker att debatten ibland inte är tillräckligt djuplodande och lyhörd. Långt tillbaka i tiden fick människor förlita sig till örtmediciner. På den tiden fanns bara dessa. Då upptäckte man att vissa saker faktiskt var väldigt bra. Sedan har man fortsatt att använda dem. Ibland tror jag att vi glömmer bort att även människor förr i tiden hade kunskaper som vi tar till oss i dag i t.ex. miljöarbetet eftersom vi har upptäckt att det blir mer miljövänligt att leva med dessa kunskaper. I och med att vi har fått dessa signaler från socialministern tror jag att många med mig känner en stor lättnad. Då får vi kanske möjlighet att föra en bra diskussion kring det material som tas fram via den utredning som socialministern har aviserat i svaret.
Herr talman! Till Görel Thurdin vill jag säga att jag tycker att det är mycket viktigt att man får välja och att föräldrarna får ta ett föräldraansvar. Om vi tittar på hur man går till någon som bedriver alternativ medicin kan vi se att vi vuxna oftast går till en traditionell behandlare först. Sedan, när den behandlingen inte lyckas, väljer vi och söker olika vägar att bli behandlade. Då är nästa fråga: Gör man verkligen så med barn? Prövar man alltid den traditionella behandlingen först? Jag är rädd för att det finns föräldrar som direkt går till alternativa behandlare innan de har prövat de traditionella behandlingsmetoderna. Det kan vara farligt om man inte själv kan se de olika möjligheterna och kan ta ställning till dem själv. Det kan föräldrarna kanske inte alltid göra. Därför tycker jag att det är mycket viktigt att man får ta ordentliga grepp nu, som socialministern säger, och djuploda litet och titta på vad de olika utövarna sysslar med, vad är det för typ av behandlingar de ger, vad det har gett för resultat osv. Sedan tar Görel Thurdin upp att man kan få böter eller kanske fängelsestraff. Det är ju så att kvacksalverilagen inte faller under Socialstyrelsens tillsyn. Då finns det ingen annan möjlighet utan det blir dessa medel man tar till när det gäller den rättsliga processen.

Herr talman! Jag tror faktiskt att föräldrar går till skolmedicinarna först. När vi väntar barn går vi först till mödravårdscentralerna. Vi går till barnavårdscentralerna med våra barn. Vi har skolläkare och skolsköterskor. Vi har alltså ett system där vi möter skolmedicinarna, och vi har vant oss vid att gå dit och fråga. Det gör vi naturligtvis med förtroende. Men om det inte hjälper är det klart att man söker sig något annat. Sedan kan det finnas de som har mer kunskap om detta än vad vanliga föräldrar har. De vet att detta hjälper mot just det som deras barn har. Därför väljer de detta på en gång, och det fungerar. Jag tycker att vi skall vara på det klara med att när det t.ex. gäller allergier är homeopatisk medicin många gånger mycket bättre än den medicin som skolmedicinen använder. Det har jag egen erfarenhet av. Jag har haft barn som har fått skolmedicin. Deras funktioner har blivit nedsatta. Det har varit svårt att gå i skolan. De har haft dålig reaktionsförmåga, vilket medför att trafiken blir en mycket större fara. Sedan har jag prövat homeopatmedicin, och då har de blivit hjälpta mot sin allergi som annars har varit ganska svår. Det är beprövad erfarenhet, och många ser att det är på det här sättet. Dessutom finns det många naturläkare som har den basmedicinska kunskapen. Jag tycker att det är bra att vi har fått till stånd den här debatten. Man måste också på något sätt avdramatisera detta. Det blir en konflikt, och då går det lätt prestige i det hela och alla känner sig påhoppade. Jag tror att det skulle gynna alla om man tog till sig mer av den här kunskapen i utbildningen i skolmedicin i dag. Då tror jag att man dessutom skulle slippa den här konfliktsituationen.

Herr talman! Först vill jag tacka socialministern för svaret. Jag tycker kanske inte att jag har fått svar på alla mina frågor, men jag har nu möjlighet att ställa dem här. Denna fråga är utomordentligt svår och känslig. Vi måste ändå våga lyfta fram den om vi ser tendenser åt något håll som vi inte är nöjda med. Jag vill, som jag har gjort i min interpellation, läsa vad socialutskottet skrev i sitt betänkande 1993/94:SoU2: Utskottet anser det mycket angeläget att antalet aborter minskar. Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att aborterna under första halvåret 1993 fortsatte att minska och att minskningen var särskilt markant bland de yngre kvinnorna, där antalet aborter tidigare var högst. Folkhälsoinstitutet bör enligt utskottet i samråd med Socialstyrelsens epidemiologiska centrum analysera förändringarna i olika delar av landet. Sambandet mellan förändringarna i aborttal och de förebyggande insatserna bör också närmare studeras. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets yttrande. Jag måste ställa frågan till socialministern: När tror socialministern att vi kan få allt detta? Det har gått flera år. Jag förstår att det finns svårigheter i själva processen med registren och liknande. Men jag undrar om socialministern vet när det kommer att ske. Jag vill också påminna om den utredning som gjordes 1989, Den gravida kvinnan och fostret - två individer. Där skriver man: Man måste också utgå från att modern och det blivande barnet är två individer som båda är skyddsvärda. Det spirande människolivet har i sig ett stort värde. Det kan inte ses enbart som en del av kvinnans kropp. Man är överens om det. Samtidigt inser man det etiska dilemmat när det finns två liv som är värda att skyddas. Det är väldigt lätt att utgångspunkten i alltför hög grad blir utifrån kvinnans situation, som jag tror ofta är mycket kaotisk och krisartad. Jag vill absolut inte på något sätt bagatellisera den. Den är säkert utomordentligt svår. Men vi drar inte riktigt slutsatserna av den gemensamma synen på fostret och kvinnan som två skyddsvärda individer. Jag tror också att man kan ställa sig frågan: Vad är det för fel på ett samhälle där det görs över 30 000 aborter? Är barnperspektivet inte riktigt tillgodosett? Finns det delar i de allmänna lagar, principer och attityder vi har som gör att kvinnan och mannen inte känner att de kan fullfölja graviditeten? Det är därför som jag har tagit upp barnperspektivet. Vi kan inte enbart isolera frågan till att belasta kvinnan för detta. Det finns så mycket mer att se över. Jag har också ställt en fråga till socialministern om barnperspektivet, som jag menar borde genomsyra mycket mer av vår lagstiftning. Då kanske det ginge lättare att fullfölja en graviditet.

Herr talman! Anledningen till kartläggningen är att vi bättre skall kunna arbeta preventivt. Det är inte på något sätt att man är nyfiken. Man vill veta: Hur kan vi arbeta bättre? Jag känner mig inte nöjd. Jag tycker att det är för många aborter. Jag ser det som ett dilemma och en svårighet. Vi vet att väldigt många föräldrar, speciellt kvinnan, mår ganska dåligt efter en abort. Det finns hemskt många faktorer som man måste ta hänsyn till för att kunna göra det bästa av problemen. Om man tycker att det är för många aborter, även om antalet lyckligtvis har gått ned, måste man försöka att hitta någon möjlig väg att bringa ned dem. Det är anledningen till kartläggningen. Om vi tiger still och inte vidtar någon mer åtgärd finns risken att det fortsätter. Jag tycker att man borde forska litet grand och göra en uppföljning av hur de kvinnor mår som har gjort abort för att kunna få ytterligare kunskap om hur man kan värna dem allra bäst. Jag är också orolig över ungdomsmottagningarna. De är åtminstone hotade på många ställen. Under den här perioden har de inte minskat, säger socialministern, men på många ställen vet vi att de är hotade. Likaså finns det skäl att tro att en del landsting inte riktigt vågar ha subventionerade p-piller - av ekonomiska skäl. Jag tycker att det är ett utmärkt förslag om man får en möjlighet att ge unga tjejer p-piller. Men det vet vi ingenting om, utan på något sätt måste man hitta lösningar för att också attitydmässigt våga diskutera att både fostret och kvinnan har ett skyddsvärde. Här gäller det att skydda liv, som jag brukar säga, alltifrån första stunden till sista stunden i livet. Jag säger inte att frågan är enkel. Jag säger inte att det finns enkla förslag att framföra. Men jag säger att vi hela tiden måste ha det här för ögonen, så att vi inte accepterar att aborttalet stiger. Låt mig då fråga igen: Har Margot Wallström något konkret att föreslå när det gäller hur man skall råda bot på det här problemet i dag, förutom det som pågår? Och har Margot Wallström någon möjlighet att säga när kartläggningen kommer? De beslut vi fattar här i riksdagen måste ju fullföljas på något sätt.

Herr talman! Jag vill tacka Margot Wallström för ännu ett svar. Jag har vid det här laget ställt många interpellationer och även frågor. Jag tycker dock att det är lika roligt varje gång, så den här lär inte bli den sista, hoppas jag. Anledningen till min interpellation är att när det finns problem i sjukvården är det lätt att glömma vissa områden medan man dammsuger andra. Hela sjukvårdsapparaten, både när det gäller kommunerna och landstingen, har ju utsatts för väldigt stora besparingar och förändringar de senare åren. Det har inte bara varit på ont, utan det har kommit fram mycket bra förslag och effektiviseringar. Vi skall ju inte ha gamla organisationer som inte är bra för människor, så det har säkert haft fördelar också. Men på något sätt känns det att det finns områden som vi inte har vågat röra vid - inte jag heller. Jag tror därför att det är viktigt att även våga ta upp de olika arbetsuppgifterna - egentligen inom alla kategorier, men eftersom jag vet att det finns oerhört många människor som står i vårdköer, många äldre människor som behöver mer vård av läkare osv., blev det just läkarna jag frågade om. Jag har haft förmånen att jobba hela mitt liv inom sjukvården och har också sett de förändringar som har skett. Givetvis, som jag skrivit i min interpellation, kan man inte renodla och ta bort allt, men det kan finnas skäl att våga titta över om det inte är onödigt mycket administration som ligger på läkarna. För den enskilda människa som står och väntar i en kö är det en föga bra tröst att doktorn är på möte och inte kan operera. Jag tyckte det var bra att Margot Wallström tog upp jämförelser med England osv. när det gäller operationer. Det är väldigt bra. Samtidigt undrar jag: Det här handlar ju litet om en attitydförändring. Skall man kunna vända den utveckling vi nu har kommit in i måste man från något centralt håll våga ta tag i tömmarna. Man kan naturligtvis vänta på lokala genomgångar av verksamhetsredovisning; det tycker jag också är bra. Men själva åtgärden måste ju vidtas. Hälso och sjukvårdsutredningen har förstås den möjligheten, men jag tror också att Socialstyrelsen har ett ansvar när det gäller att se till att det verkligen är effektivt. Socialstyrelsen har en större roll nu, och jag kan ju inte ställa sådana här frågor till Socialstyrelsen och Claes Örtendahl utan får ställa dem till Margot Wallström. Jag kan i alla fall se av interpellationssvaret att socialministern och Socialdepartementet känner att det här är viktiga frågor för framtiden och vill invänta mer information. Jag vill avsluta med att säga att även sjuksköterskeyrket har förändrats ganska mycket de senaste 20 åren. Väldigt många sjuksköterskor i dag är datakunniga, väldigt datakunniga, och sitter och sköter väntelistor osv. inne på vårdavdelningarna. Det är naturligtvis väldigt bra. Problemet är att man kanske inte ger motsvarande tid till vården. På något sätt flyttar man över sjuksköterskan till litet av en sekreterarfunktion. Väldigt många läkarsekreterare har också fått lämna sina jobb, likaväl som många andra. Jag tror att det här är väldigt viktigt med hänsyn till teamarbetskänslan, och det förstår jag att också socialministern tycker. Var och en har faktiskt sitt att bidra med. Det är mycket viktigt att vi i framtiden också vågar säga att om helheten skall fungera skall den ena och den andra delen också fungera.

Herr talman! Det är jättebra. Vi tycks även i denna fråga vara väldigt överens i grunden. Men jag tror ändå att det finns vissa delar i den struktur och den organisation som vi har som är svårare respektive lättare att röra vid. Jag är inte säker på att allt utvecklingsarbete runt om lokalt sätter tummen just på detta. När man har kommit in i en viss jargong kanske man diskuterar vissa saker men inte andra. Det har t.ex. diskuterats väldigt mycket när man tvingas säga upp människor vilken personalkategori som skall sägas upp. Det är inte många som har föreslagit att de som har högst lön skall sägas upp, utan det är de som kanske av tradition har varit lättast att säga upp. Beträffande t.ex. vården i livets slutskede, som är en vård som jag tror att alla i riksdagen vill prioritera, är det omvårdnadspersonalen som är mest angelägen. Men läkarna har det konsultativa ansvaret. För att kunna skapa dessa utrymmen tror jag att man måste titta mycket ekonomiskt på att vi alla gör det som vi är bäst på. Jag brukar säga att en ekonom som verkligen kan det här gör saker och ting mycket fortare än en som är ännu mer kompetent men inte på detta område. Det är mycket viktigt att vi även vågar se detta och att om det skulle vara så att det finns något för mycket att vi även vågar rätta till det. Jag vet - och jag vill säga det igen för att jag inte skall bli missförstådd - att det finns en rad administrativa uppgifter som läkarna måste ha. Det gäller kanske även sjuksköterskorna. Men jag tror att man skall gå in med öppna ögon och verkligen titta vad som är nödvändigt för läkarna att göra och inte. En del läkare tycker att det är roligt att arbeta med datorer och administrativa uppgifter. Men det är inte alla som tycker det. Det är därför viktigt att man kan påverka sin arbetssituation och lämna över arbetsuppgifter som man i det läget inte nödvändigtvis måste ha. Jag tror att det är viktigt att vi från statens sida och från riksdagens sida talar om att vi är medvetna om att vårdköerna skall minska och att patienterna inte skall behöva vänta. De äldre skall ha rätt till en snabb vård, osv. Då blir ju trycket annorlunda. Det gäller även primärvården. Sedan jag ställde den här interpellationen har jag fått rapporter om att det finns även vårdcentraler där man behöver gå igenom dessa rutiner för att nå ett optimalt resultat för patienterna. Jag tackar så mycket och ser fram emot ett fortsatt agerande på detta område.

Herr talman! Sten Andersson har frågat statsministern vilka de huvudsakliga skälen är till att regeringen sedan valet förelagt riksdagen ett antal förslag avseende nedskärningar, besparingar och skattehöjningar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Enligt Sten Andersson försöker den nuvarande regeringen medvetet vilseleda svenska folket genom att hävda att den tidigare regeringen Bildt bär skulden till dagens ekonomiska situation. På ovannämnda fråga vore det dock mycket vilseledande att svara på annat sätt än med ett konstaterande att skälet till förslagen om nedskärningar, besparingar och skattehöjningar var det statsfinansiella läge som rådde vid regeringsskiftet hösten 1994. Målet för budgetpolitiken är att underskottet i de offentliga finanserna skall understiga 3 % av BNP i år och vara i balans år 1998. Detta har en bred majoritet i riksdagen ställt sig bakom. År 1993 visade de offentliga finanserna ett underskott på över 12 % av BNP, men genom ett kraftfullt konsolideringsprogram har nu detta underskott minskat för att i år bli lägre än Den snabba förbättringen av de offentliga finanserna är anmärkningsvärd vid en internationell jämförelse och saknar motstycke bland OECD-länderna. År 1993 hade Sverige näst Grekland det största offentliga underskottet bland OECD-länderna. Fem år senare är Sverige ett av de länder i Europa som har de starkaste offentliga finanserna. Denna utveckling har lett till ett markant ökat förtroende för den svenska ekonomiska politiken och är en avgörande faktor bakom räntenedgången. Saneringsprogrammet omfattar totalt 126 miljarder och består av en större andel utgiftsminskningar än inkomstökningar. De har fördelats tidsmässigt för att ge så snabb och påtaglig effekt som möjligt. Besparingarna har dessutom i möjligaste mån undvikit välfärdens kärna, och fördelningsprofilen har varit rimlig; den femtedel av hushållen som har den högsta ekonomiska standarden har bidragit med nära 40 % av budgetförstärkningen, medan den femtedel som har den lägsta standarden har bidragit med ca 15 %. När de offentliga finanserna nu framgångsrikt är på väg att stabiliseras återstår andra allvarliga problem att lösa. Det viktigaste just nu är arbetslösheten. 2000 står fast. Framgången i arbetet med att sanera de offentliga finanserna gör att vi nu håller på att återvinna det handlingsutrymme i den ekonomiska politiken som under några år hade gått förlorat. De åtgärder som regeringen föreslår på detta område kommer att redovisas i vårpropositionen om en vecka.
Herr talman! Det är nog ganska många utanför denna kammare som inte har märkt de positiva effekterna av de starka offentliga finanserna. Det märker vi ju varje dag. Varje gång statsrådet, och även andra statsråd, stått i riksdagens talarstol eller varit ute och rest i Sverige och då fått frågor om skälen till besparingar, neddragningar och skattehöjningar har det unisont låtit: Allt är regeringen Bildts fel. Det har handlat om allt från dålig ekonomisk politik till konkursbo. Jag tror t.o.m. att det var finansministern som en gång myntade det uttrycket. Det här måste väl även drabba Centerpartiet. Man kan undra hur mycket stryk Centern tål. Av riksdagens protokoll framgår att de fyra centerpartistiska statsråden ställde sig bakom Carl Bildts politik och t.o.m. berömde den. Men hur hade Sveriges ekonomi sett ut om de förslag hade blivit verklighet som Socialdemokraterna i opposition lade fram? Har statsrådet räknat på detta? Jag skall ta några exempel. Carl Bildt föreslog en ökad satsning på infrastrukturen till ett belopp av 98 miljarder kronor under tio år. Socialdemokraterna klämde till med den astronomiska summan 165 miljarder kronor under samma tidsperiod. När man sedan vann valet sjönk den siffran och blev mycket mera mänsklig. Ett annat exempel - och detta kostade inte direkt pengar rent konkret, men det fördärvade Sveriges ekonomi - var de olika löften om a-kassan som Socialdemokraterna strödde omkring sig. 1993 sänkte Carl Bildts regering a-kassan från 90 % till 80 %. Socialdemokraterna protesterade vilt. Det var en stor demonstration utanför detta hus i december 1993. Då lovade man att man, även om man inte hade majoritet, omedelbart skulle lägga fram ett förslag i riksdagen med en begäran om en återgång till 90 %. Februari månad kom och man kunde motionera. Då stod det bara: när läget så medgav. Sedan vann man valet. A-kassan sänktes till 75 %, alltså under det procenttal som gällde under Beror detta på ren populism eller kände man inte till läget? Om man inte kände till det, är då finansministern beredd att medverka till att oppositionen får sådana resurser att den kan göra en korrekt bedömning av den ekonomiska situationen? Till sist återkommer jag till min fråga: Har finansministern räknat fram summan av alla de överbud som Socialdemokraterna i opposition presenterade?
Herr talman! Jag vill inte i detalj gå in på hela historien om vad som hände under den borgerliga regeringsperioden. Jag har inget emot den diskussionen, för den är ett ganska tacksamt nummer om man vill nagla fast vem som har ansvaret för de utomordentligt usla statsfinanser som vi socialdemokrater fick ta hand om hösten 1994. En sak konstaterar jag dock och det är att socialdemokratin i den valrörelsen gick ut på ett sätt som torde vara unikt både i Sverige och internationellt i form av konkreta och strama besked om den ganska hårdföra ekonomiska politik som det var nödvändigt att genomföra för att röja upp i just konkursboet. Ja, jag står för det ordet. Jag tycker att det är en adekvat beteckning. Socialdemokratin fick också betala ett politiskt pris för detta. Det här beskedet, därom råder inget tvivel, bidrog till ett tapp i opinionsmätningarna som grovt kan uppskattas till 5 %. Från att under flera år ha legat på 50-procentsnivån fick vi betala i form av ett minskat väljarstöd. Ändå fick vi ett starkt väljarstöd - i storleksordningen 45 % - men vi fick betala ett pris för att vi var tydliga och uppriktiga och gav besked före valet. Det gör att den socialdemokratiska regeringen har ett starkt mandat från väljarna att föra den ofrånkomliga och delvis smärtsamma saneringspolitik som vi nu genomfört. Vi kan nu konstatera att den politiken har varit mycket framgångsrik. Till min förvåning hörde jag Sten Andersson säga att många utanför denna kammare inte har märkt de positiva effekterna av de stärkta offentliga finanserna.

Det är det som gör att vi nu kan diskutera konkreta åtgärder för att stärka sysselsättningen och få fart på tillväxten på ett sätt som under flera års tid inte har varit möjligt. Ansvaret för de ekonomiska problemen i Sverige ligger naturligtvis inte enbart på regeringen Bildt. Så har jag aldrig uttryckt mig och så menar jag inte. Det finns självfallet också andra delförklaringar till de ekonomiska problemen i landet: den internationella lågkonjunkturen och den fastighets och finanskrasch som förekom i många länder, men som blev särskilt allvarlig i Sverige. Det finns en rad förklaringar, men det utesluter inte att den under åren 1991-1994 förda regeringspolitiken bär en stor del av ansvaret för de ekonomiska olyckor som drabbat landet. Håller man i rodret och är ansvarig får man naturligtvis ta konsekvenserna när resultatet blir så förödande uselt som det blev under de här åren. Vi har kommit långt i arbetet med att reda upp detta. Det gör att vi nu har en helt annan situation än tidigare när det gäller att föra en politik som skall stärka sysselsättningen och förbättra, inte försämra, för människor i det här landet och som skall återge landet och svenska folket framtidstro och optimism.
Herr talman! Jag hoppas att det framgått att jag inte sagt att Carl Bildt eller hans regering inte hade ett ansvar. Detta är väl helt klart. Vad jag frågar om är vad summan hade blivit om man hade räknat samman alla motförslag som Socialdemokraterna i opposition i olika utskott lade fram. Det skulle vara intressant att få veta det, för det var baserat på ren och skär populism. Finansministern, gick ni ut i valrörelsen 1994 och sade att ni skulle sänka a-kassan från 80 % till 75 %? Det skulle vara intressant att få se ett sådant referat från medierna exempelvis. Jag påstår att ni inte gjorde det. Det är därför som det definitivt finns ett missnöje utanför detta hus. Statsrådet talar om usla finanser och om ett förödande uselt resultat. Men det parti som dagens regeringsunderlag grundas på, alltså Centerpartiet, var ju med om göra så att Moder Sveas finanser förblödde. Kan det vara någon mening med eller poäng i att luta sig mot ett parti som för två-tre år sedan bedrev en politik som, enligt finansministern, förde Sverige rakt nedåt? Jag tycker att det borde ha funnits andra kompanjoner. Fortfarande undrar jag om statsrådet anser att Socialdemokraterna i opposition bedrev en överbudspolitik för vilken det inte fanns någon som helst förankring i sinnevärlden. Jag tror att den politiken - som ni i dag får betala för när det gäller väljarsiffror - har bidragit till ett, tyvärr, alltför litet förtroende för politiker och deras verksamhet. Ska inte det ansvaret till stor del läggas på Socialdemokraterna?
Herr talman! Det är på sitt sätt litet rörande att Sten Andersson visar en sådan omsorg om socialdemokratin och våra opinionssiffror. Han söker förklaringen i den påstådda överbudspolitiken och visar dessutom bekymmer över detta. Jag är inte van vid att moderater uttrycker bekymmer över Socialdemokraternas opinionssiffror. Jag kan försäkra att vi skall klara av den saken alldeles utmärkt själva. Ibland funderar jag på om det faktum att räntan gick upp häromdagen möjligen var en avspegling av att Moderaterna hade ökat i en opinionsmätning som kom dagen innan. Det kanske kan vara så att marknaden känner en oro över att Moderaterna i varje fall för tillfället skördar opinionsmässiga framgångar. Marknaden kan ju komma ihåg hur det har gått till varje gång i modern tid som Moderaterna har suttit i regeringsställning. Vi har ju sett mönstret ett par gånger de senaste 20 åren. En borgerlig regering träder till, övertar starka statsfinanser och lyckas på några år i grunden rasera dem och skapa jättelika budgetunderskott. Sedan blir det den socialdemokratiska regering som tillträder som får reda upp detta. Det skedde efter den borgerliga regeringsperioden 1976-1982 och det sker nu. Vi har på nytt kommit mycket långt efter den borgerliga regeringsperioden 1991-1994. Möjligen kan man dra lärdom av detta. Man skall undvika att ha borgerliga och moderatledda regeringar om man vill ha ordning och reda i statens finanser och i landets ekonomi. Det blir ett mycket högt pris att betala när man skall reda upp situationen. Jag kan försäkra att det är ganska meningslöst att addera förslag som ett oppositionsparti lägger fram vid olika tillfällen under en flerårsperiod, eftersom de, tyvärr kan man säga, i hög grad är en avspegling och en reaktion på regeringsförslagen. En sådan övning är knappast meningsfull. Det är mer meningsfullt att konstatera att hade vi haft en socialdemokratisk regering under perioden 1991-1994, hade ett så jättelikt budgetunderskott som vi nu har fått uppleva aldrig tillåtits att uppkomma. Till sist känner Sten Andersson en stor omsorg om Centern. Det är en märklig omsorg som visas andra partier. Jag tror inte att Sten Andersson behöver vara orolig på den punkten heller. Vi har ett mycket gott samarbete med Centerpartiet, och det har manifesterats även på senare tid. Jag tror inte att jag går händelserna i förväg om jag säger att vi är mycket långt komna när det gäller att göra upp om innehållet i den vårproposition som skall läggas fram om en vecka. Det är ett uttryck för ett samarbete som har fungerat väl i ungefär två års tid. Det visar att Centern, till skillnad från Moderaterna, tar ett stort ansvar för samhällsekonomin, för de offentliga finanserna och för att skapa en god grund så att vi på nytt kan få tillväxt och sysselsättning i landet. Det skall Centerpartiet ha en eloge för. Tyvärr kan jag inte utdela samma eloge till Moderaterna.
Herr talman! Jag vill ta upp det sista först, att Centern har medverkat till stabilitet. Jag tror inte att finansministern innerst inne tycker att kärnkraftsöverenskommelsen är bra eller att den kan medverka till någon finansiell stabilitet i Sverige. En tydlig folkmajoritet, ett enigt näringsliv och flera tunga fackförbund delar inte den åsikt som finansministerns parti och Centern har framfört. Jag ber om ursäkt för att jag talat om opinionssiffror. Jag vet att det bara är en siffra som gäller, det är resultatet på valdagen om drygt ett år. Men det finns en del saker som pekar på att det kanske inte går så bra som statsrådet står här och lovar. Jag fick inget svar på min fråga. Statsrådet närmast skröt om hur tuff man hade varit i valrörelsen och sagt: Vi lovar i princip mycket hårda villkor. Vi kommer att lägga tunga bördor på medborgarna om vi vinner valet. Jag frågade konkret: Gick ni ut i den valrörelsen och sade att ni skulle sänka a-kassan från 80 % till 75 %? Jag påstår att ni inte gjorde det. Men det var en av de första åtgärder ni vidtog när ni fick makten. Ändå hade ni knappt ett halvt år innan sagt att ni skulle återställa a-kassan till 90 % så fort ni fick makten. När de 15 000 människor som demonstrerade här ute åkte härifrån och fattade hur grundligt lurade de hade blivit en månad tidigare var de besvikna. De är fortfarande mycket besvikna. Nu får ni pengar av LO därför att ni ökar a-kassan till den nivå som den befann sig på när regeringen Bildt förlorade valet.
Herr talman! Ibland undrar man litet över syftet med en interpellationsdebatt. Sten Andersson ser detta som ett tillfälle att allmänt ösa sin galla över socialdemokratin och tar exempel från politikens alla områden. Allt vi gör och det vi står för är uselt. Det må vara att Sten Andersson har den uppfattningen. Det är säkert alldeles korrekt. Men jag undrar litet grand vad meningen är med att föra den typen av diskussioner här i riksdagen. Vi fick ett mandat av Sveriges väljare i valrörelsen 1994 att föra en saneringspolitik, att reda upp i det konkursbo som Moderaterna och andra lämnade efter sig. Vi har använt det mandatet. Vi har nått resultat på det sättet att vi nu står i början av en period där vi kan ägna en mycket stor del av vår kraft och våra resurser åt att stärka tillväxten och sysselsättningen i landet. I detta ingår också, vill jag påminna Sten Andersson om, att a-kassan fr.o.m. nästa år, ja, i själva verket redan från den 1 oktober i år, kommer att uppgå till 80 %. Även den förbättringen har vi kunnat genomföra. Detta är inte möjligt att göra med löftespolitik eller med allmänt prat. Det är bara möjligt att åstadkomma om man skaffar sig reala grunder genom en stark ekonomi, genom starka offentliga finanser. Det är därför som man inte får tillåta att finanserna förstörs så till den milda grad som skedde under den moderatledda regeringen. Det är därför vi har haft en tung och mödosam uppgift att bringa ordning i konkursboet. Det är därför som detta aldrig får hända igen. Om vi kan undvika detta, kan vi ge människorna i det här landet en långt bättre utveckling i framtiden. De får jobb, de får en försörjning och de får en välfärd så att de kan känna sig trygga och känna tillförsikt inför framtiden.

Herr talman! Per Bill har frågat mig om jag tagit hänsyn till sekelskiftesomställningen i min bedömning av det framtida statliga utgiftsbehovet. Per Bill syftar på kostnaderna för de statliga informationssystemens anpassning till det nya årtusendet. Per Bill har också frågat mig om det finns planer på att skapa en gemensam anpassningsberedning för det allmännas och privatas behov. För att öka medvetenheten och kunskapen om sekelskiftets konsekvenser för informationssystemen, beslutade regeringen i januari i år om den förordning Per Bill nämner i sin fråga. Förordningen kräver att alla statliga myndigheter gör analyser och planer för den egna verksamheten samt att vissa myndigheter gör en bedömning av anpassningsarbetet inom sitt tillsynsområde. Statskontoret kommer att redovisa en samlad bedömning av läget till regeringen i september. Landstingsförbundet har rekommenderat sina medlemmar att vidta liknande åtgärder och Svenska Kommunförbundet väntas göra samma sak. Åtgärderna skall vidtas inom ordinarie ekonomiska ramar. IT-kommissionen har som en följd av den hearing Per Bill hänvisar till i sin interpellation tagit initiativ till regelbundna samtal i frågan mellan företrädare för olika samhällssektorer. Vid dessa samtal utbyter offentlig förvaltning och näringslivsorganisationer erfarenheter och planerar gemensamma åtgärder. Min uppfattning är att varje samhällssektor och varje organisation måste ta ett eget ansvar i denna fråga. De anpassningar som måste göras bör prioriteras med hänsyn till hela verksamheten. Det är viktigt för samhällets informationsförsörjning att statens, kommunernas och landstingens informationssystem är förberedda för övergången till det nya årtusendet. Detta gäller självfallet även företag, såväl stora som små. Effektiviteten i samhället är beroende av ett väl fungerande elektroniskt informationsutbyte. Många offentliga och privata informationssystem är beroende av varandra. Anpassningen är en angelägen fråga för ledningen i varje myndighet och företag. Det finns emellertid för närvarande ingenting som tyder på att det behövs en formaliserad samverkan för det allmännas och privatas behov i frågan - utöver det som för närvarande görs. Efter det att Statskontoret kommit in med sin redovisning i september bedömer jag att vi har det underlag som krävs för att överväga vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas.

Herr talman! Jag delar Per Bills uppfattning att vi skall föra en lugn och sansad debatt i den här frågan, utan pajkastning. Det här är en viktig problematik, och jag har ingen anledning att betvivla Per Bills kunskaper och engagemang i den. Dock skall jag tillåta mig en liten randanmärkning. Jag tycker att Per Bill när han talade om en sönderfallande välfärdsstat använde en onödig klyscha. Det hade varit bättre om den inte hade blivit sagd. I varje fall var den onödig i det här meningsutbytet. Det finns så många andra tillfällen när moderata debattörer har möjlighet att uttrycka sin uppfattning om den svenska välfärdsstaten. Men jag vill lämna detta och gå över till sakfrågan. Vi är i hög grad medvetna om frågeställningen och vikten av att ha en beredskap inför det kommande millennieskiftet. Vi har en rad aktiviteter på gång på detta område, och jag har pekat på detta i mitt interpellationssvar. Vi har flera organ som är aktiva på det här området: IT-kommissionen, där kommunikationsministern är ansvarig, Toppledarforum, där jag själv sitter ordförande, och Statskontoret, den statliga myndighet som har ett uppdrag att till september redovisa sin bedömning av vad som kan behöva göras i den här frågan, en redovisning som skall vara underlag för regeringens senare ställningstagande. Arbetet bedrivs i god takt, och jag menar att vi har en tillfredsställande kontroll över utvecklingen. Jag kan också litet efterklokt säga att det säkert hade varit bra om vi, och för den delen också andra länder och aktörer, hade uppmärksammat den här problematiken tidigare. Det är möjligen ett kollektivt fel som de allra flesta har gjort sig skyldiga till i den här frågan. Nu är det som det är, och vi skall trots allt inte kasta yxan i sjön och tro att det är för sent att hantera den här problematiken. Samordning kan vara bra ibland, och jag är naturligtvis ingen motståndare till en sådan, men jag ser för närvarande inget behov av att bygga upp några nya organ. Vi har goda kontakter också med det privata näringslivet i de här frågorna, och det skall vi fortsätta att ha. Sedan kommer jag till en fråga där jag nog ändå har en litet annan syn än Per Bill, och det gäller kostnaderna för den här omställningen och hur de skall täckas. Det är naturligtvis oerhört vanskligt att ha en säker uppfattning om detta i dag. Man kan få höra allt ifrån å ena sidan fantasieggande belopp med oerhört många nollor till å andra sidan en uppfattning att det här i stort sett inte kostar någonting - det är lätt att programmera om några datorer, och sedan är saken klar. Det finns ingen anledning att hemfalla åt vare sig glädjekalkyler eller domedagsprofetior. Vad det här kostar i slutändan vet ingen av oss säkert i dag. En god regel som jag har lärt mig är att man skall vara ganska kallsinnig när statliga myndigheter kommer med krav på kompensation för den ena eller andra uppgiften som dyker upp. Detta måste i de flesta fall klaras inom normala budgetar. Det är ju så att andra kostnader faller bort, och man skall kunna rationalisera verksamheten. Jag är alltså ganska kallsinnig till att utlova några pengar på det här området. Jag kan inte låta bli att ställa följande fråga: Om det nu handlar om kostnader på 30-90 miljarder, som Per Bill säger, hur skall då Per Bill och andra moderater hantera detta i sina kommande motioner? Ni brukar ju normalt föreslå nedskärningar av utgifter i den statliga sektorn. Skall vi nu få se en kovändning med förslag till kraftiga ökningar för att täcka den kommande millennieomställningen? Det vore intressant att få höra en kommentar på den punkten.

Herr talman! Det finns de som har sagt att millennieskiftet ställer så stora krav på anpassningar i våra datorer och dataprogram, och att den kommande gemensamma valutan ställer så stora krav på anpassningar av datorer och dataprogram, att ett europeiskt land på sin höjd kan klara det ena av dessa båda projekt. Man klarar inte av att genomföra båda två, och det är bara att välja vilket man skall satsa på. Detta är inte nödvändigtvis min uppfattning, men det kan vara en illustration till att vi står inför stora utmaningar som i båda fallen kräver stora anpassningar. Detta skall naturligtvis tas på allvar, men jag vill ändå fortfarande varna för alarmism. Vi skall jobba på i god takt och vi skall vidta alla nödvändiga förberedelseåtgärder, men vi skall inte onödigtvis måla upp att detta är ett så oerhört gigantiskt projekt att det hotar att stiga oss över huvudet. Återigen: Jag är mycket kallsinnig inför dessa beräkningar och de krav på kompensation som bygger på dessa beräkningar. Det talas om mångmiljardbelopp för kostnader som skall drabba myndigheter och företag. Jag kommer att förhålla mig mycket avvaktande till det, skall jag säga. Jag ser med stor förväntan fram emot den moderata motion som kommer efter min proposition, om det blir någon i den här frågan, och som beskriver hur de 30-90 miljarderna skall finansieras och hur en sådan utgiftsökning skall komma till stånd. Detta är onekligen ett omtänkande av det större slaget. Vi har tittat på frågan om en gemensam anpassningsberedning i Storbritannien, och vad vi kan få fram finns det ingen sådan gemensam anpassningsberedning, utan britterna har separata stöd till den privata respektive offentliga sektorn. Man har alltså inte valt en samordningsmodell av det slag som Per Bill förordar. Men jag måste säga att jag i denna fråga känner mig mycket avspänd. Jag är inte alls främmande för att om det behövs öka samordningen på det här området. Jag är oerhört pragmatisk där, och skall naturligtvis med stort intresse ta del av de ytterligare synpunkter och idéer som bl.a. Per Bill kan framföra i den här frågan.

Herr talman! Jag vill tillägga en sak. Samordning och centrala initiativ i all ära, men det är mycket viktigt att ledningarna ute i de olika statliga myndigheterna - och på samma sätt naturligtvis ledningarna i enskilda företag, de som är ansvariga i kommuner och landsting osv. - känner ansvar och tar tag i de här frågorna. Det gör man på vissa håll men inte på andra. Ingen får tro att någon regering eller central instans kommer och löser dessa aktörer från deras ansvar och problem, utan detta måste till mycket stor del hanteras ute på fältet. Situationerna varierar, problemen är olika och lösningarna ser olika ut. Detta utesluter naturligtvis inte att det också kan göras, och görs, vissa insatser på central nivå. Jag ser fram mot fortsatta debatter och idéer från Per Bills och andras sida i denna viktiga fråga.

Herr talman! Johan Lönnroth har frågat statsministern om han avser vidta åtgärder mot valutaspekulation för att underlätta lönebildningen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att jag skall svara på frågan. Lönnroths första fråga gäller huruvida regeringen, i syfte att underlätta lönebildningen, avser att ta "initiativ som kan dämpa vinster och aktieutdelningar från de rika exportbolagen". Efter kronans fall i november 1992 har svensk ekonomi kännetecknats av en tudelning där exportsektorn blomstrat, medan privat konsumtion och övrig inhemsk efterfrågan utvecklats svagt. Detta är bakgrunden till dagens höga vinstnivå i exportindustrin. Den höga vinstnivån under denna period har i hög grad varit önskvärd, inte minst för att bygga upp den kapacitet som slogs ut i den konkurrensutsatta sektorn under början av 1990-talet. Denna vinstnivå kan dock betecknas som tillfällig. I takt med att förtroendet för den förda ekonomiska politiken har stärkts har kronan stigit i värde. I takt med kronförstärkningen har också tudelningen av ekonomin minskat. Exporttillväxten har mattats av och den inhemska efterfrågan stigit. Under de senaste månaderna har trenden vänt och kronan försvagats. Det finns anledning att följa denna utveckling med vaksamhet. En svag krona riskerar att förvärra tudelningen av ekonomin. Varken regeringen eller Riksbanken har kronkursen som ett mål för sin politik. Icke desto mindre finns det anledning att notera att kronutvecklingen förefallit omotiverat svag mot bakgrund av den fundamentala utvecklingen i ekonomin. Jag kan också konstatera att kronkursen ligger utanför det intervall som Riksbanken bedömt vara förenligt med långsiktig jämvikt i ekonomin. Det är ett långsiktigt och mödosamt arbete att återskapa förtroendet för svensk ekonomisk politik. I detta sammanhang vill jag försäkra att de ekonomiskpolitiska åtgärder som kommer att vidtas framöver för att uppnå regeringens mål om halverad arbetslöshet kommer att rymmas inom ramen för de budgetpolitiska målen. Endast med starka statsfinanser kan man uppnå låga räntor och en högre investeringstakt samt skapa förutsättningar för att komma till rätta med arbetslösheten. Jag är övertygad om att den nu fastlagda politiken kommer att vinna ökat förtroende. Då kommer kronan åter att förstärkas och vinsterna i exportindustrin att närma sig normala nivåer. Initiativ för att på annat sätt dämpa vinstnivån i exportindustrin skulle enligt regeringens uppfattning kraftigt försvåra möjligheterna att halvera arbetslösheten och måste därför bestämt avvisas. Johan Lönnroth efterlyser i sin andra fråga initiativ för att "öka det demokratiska inflytandet över valuta och penninghandeln". Med det avses, efter vad jag förstår, införande av en transaktionsskatt på valutahandeln. Det finns starka skäl att avstå från att införa nationella lösningar på detta område. Om Sverige införde en transaktionsskatt skulle handeln snabbt flytta till andra marknadsplatser med lägre transaktionskostnader. Sverige har erfarenheter av en sådan utveckling från perioden med omsättningsskatt på aktiehandeln. Även införandet av en global omsättningsskatt är förenat med mycket stora problem, vilket också kommissionen framhöll. Först och främst är det inte sannolikt att man får till stånd en global tillämpning. Tvärtom kan försök att införa en global skatt medföra att handeln flyttar till s.k. skatteparadis. Risken är att Sverige skulle drabbas särskilt hårt av införande av en sådan skatt. Valutahandeln skulle troligen koncentreras till ett fåtal viktiga handelsvalutor och öka kostnaderna för små, mindre frekvent handlade valutor, t.ex. svenska kronor. Då Sverige i hög grad är beroende av utrikeshandel och är en stor låntagare på den internationella kapitalmarknaden, kan man anta att Sverige skulle höra till de länder som blir hårdast drabbade av en skatt på valutatransaktioner. Skatten kan medföra högre kapitalkostnader, minskade kapitalinvesteringar, lägre ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Frågan om en global transaktionsskatt på valutahandel har studerats i en rad sammanhang, t.ex. inom ramen för de internationella finansiella organisationerna. Som Lönnroth noterar i sin interpellation diskuterades den också i den s.k. Carlssonkommissionens rapport. Detta var ett bland flera förslag på en lång lista med tänkbara framtida finansieringskällor för globala insatser. Dessa studier har pekat på att införandet av en skatt är förenat med stora problem, så också Carlssonkommissionen. Jag tror därför att man skall ha en realistisk inställning till möjligheterna att komma vidare på denna väg.
Herr talman! Orsaken till att jag ställde frågan till statsministern och inte till finansministern är den att statsministern har uttalat sig en hel del i dessa frågor. Det var ett tag sedan han uttryckte åsikten att vi inte får komma i ett beroendeförhållande till de unga herrarna i London. Jag minns inte vad det var för uttryck han använde sig av. Han har också på senare tid sagt att det är dags för regeringen att återgå till gammal god socialdemokratisk politik, någonting i den stilen. I den gamla goda socialdemokratiska politiken ingår också att man är oroad över den vinstutveckling och de stora utdelningar som nu tycks ske i vår. Självklart respekterar jag att det är finansministern som har den egentliga kompetensen att svara på frågan. Vi är helt eniga om att tudelningen är ett oroande fenomen. Men jag tycker att finansministern är alltför optimistisk och tar för lätt på frågan. Konjunkturinstitutets färska rapport pekar närmast på att vi får en permanentning av tudelningen. Finansministern säger att initiativ för att dämpa vinstnivån skulle försvåra möjligheterna att halvera arbetslösheten. Sedan interpellationen väckts har LO skrivit till regeringen. Man säger i sin skrivelse bl.a. att en stabil lönebildning vid höga vinstnivåer förutsätter exempelvis att man får möjlighet att avsätta medel till kompetensutveckling. Jag underförstår LO:s skrivning där att man tänker sig någon typ av vinstavsättningar. Man tar i LO-skrivelsen också upp villkor och löner för det man kallar makteliten. Det är också en betydelsefull faktor i lönebildningen. Det är självklart psykologiskt oerhört svårt för LO att få en allmän acceptans för ansvarsfull lönebildning om man samtidigt ser de enorma lönerna, styrelsearvodena osv. som förekommer i den svenska storfinansen. Eftersom jag antar att finansministern träffar de här herrarna mer än vad jag gör förutsätter jag faktiskt att finansministern tar upp denna problematik med dem. Jag efterlyser en förståelse för att åtgärder och ett mer ansvarsfullt beteende från de här direktörerna är betydelsefullt för möjligheterna att få fram en ansvarsfull facklig politik. Jag hinner inte diskutera så mycket den andra frågan, som gäller demokratisk kontroll över penningoch valutahandel. Det framgår av interpellationen att det inte bara är transaktionsskatter jag diskuterar. I Carlssonrapporten nämner man också regler och någon organisation inom FN som bevakar penninghandel och spekulation. Jag är fullt medveten om svårigheterna att införa det på nationell nivå. Jag är också helt medveten om alla problem och att det kräver överstatliga beslut. Man måste kunna tvinga praktiskt taget alla länder på denna jord. Men det var ändå ett viktigt element i det socialdemokratiska Europaprogrammet 94. att man skulle göra någonting på det här området. Carlssonkommissionen har ändå lagt fram det här som förslag. Därför tycker jag att finansministerns totala passivitet och ovilja att göra någonting på det internationella planet är oroande.

Herr talman! För en tid sedan fick professor Börje Kragh i uppdrag av arbetarrörelsens ekonomiska råd, som är socialdemokratin närstående, att se över de frågor som Johan Lönnroth tar upp i sin andra fråga. Han gav ut en rapport som heter Att hantera valutakriser. Tiden medger inte att jag går igenom de intressanta bedömningar som görs i rapporten. Men jag kan inte låta bli att citera en mening: "Endast en myntunion ger garanti mot valutaattacker." Det är på sitt sätt litet paradoxalt. Vi har ett projekt i Europa i dag, EMU. En sådan union ger definitionsmässigt inom sig en garanti mot valutaattacker, eftersom man har en gemensam valuta. Det ger naturligtvis ingen garanti mot valutaattacker gentemot andra valutor, men inom myntunionen har man undanröjt den risken. Det är en metod som fungerar, men jag förstår att i vart fall Johan Lönnroth inte är intresserad av den. Då får man diskutera andra metoder som innebär en lång rad svårigheter, vilka jag har pekat på i mitt svar. Jag har inget emot att man inrättar organ som övervakar den internationella penninghandeln. Men att det på ett avgörande sätt skulle få bukt med spekulation eller kraftiga kursrörelser tror jag inte att man skall förvänta sig. Det är bara att inse att detta skulle förutsätta att 160 nationer är ense, och det är de inte. Och jag är inte säker på att det skulle fungera ens om alla de 160 nationerna enades om en ordning. Inte ens då tror jag att det skulle fungera. Den andra frågan känns mera jordnära och aktuell att diskutera, nämligen lönebildningen i Sverige. Det är en fråga som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Lönebildningen har en mycket stor betydelse. Det finns många aspekter på lönebildningen varav Johan Lönnroth tar upp några. Att avsätta medel för kompetensutveckling kan naturligtvis vara en tänkbar ingrediens i framtida löneavtal. Det är litet för tidigt att nu tala om innehållet i de avtal som skall träffas för 1998 och framåt. Men om parterna är intresserade av att ta med det som en beståndsdel är det förvisso någonting som regeringen kommer att förhålla sig positivt till. Det skall naturligtvis inte vara någonting som vi hindrar, utan det är tvärtom någonting som vi bejakar. Att också de höga lönerna och kanske ännu mera fallskärmar och andra villkor som en del höga befattningshavare framför allt i näringslivet har sticker i ögonen på folk och väcker mycket starka negativa reaktioner är jag mycket väl medveten om. Det finns all anledning att rikta strålkastarljuset på sådana företeelser och se till att de begränsas så mycket som möjligt i framtiden. Regeringens möjligheter att ingripa när det gäller det privata näringslivet är ju ganska begränsade. Vi kan inte göra mycket annat än att bedriva opinionsbildning. Men när det gäller de statliga bolagen har jag själv tagit initiativ till en mycket omfattande kartläggning och till skärpta regler som skall tillämpas i alla statliga bolag. Det är en viktig markering att vi inte tillåter excesser på det här området. Jag är övertygad om att de brister som tidigare har funnits kommer att rättas till i framtiden.

Herr talman! Av LO:s skrivelse framgår det mycket tydligt att man är medveten om att man själv har ett ansvar i dessa frågor. Men själva poängen med skrivelsen till regeringen är att man vill att också regeringen skall göra någonting. Av det som finansministern säger här får man närmast det intrycket att det helt och hållet är parternas ansvar att klara lönebildningen. Jag förutsätter ändå att regeringen är beredd att göra någonting för att underlätta den. Jag nämnde i interpellationen att det har varit en mycket stark uppgång av aktiekurserna under de senaste 11⁄2 åren. Det verkar också som att utdelningarna kommer att slå alla rekord. Detta är uppenbara problem för den framtida lönebildningen. Statistiken visar att det inte bara är förmögenhetsklyftorna som ökar i Sverige. Också inkomstskillnaderna, klassklyftorna, ökar dramatiskt. Finansministern måste ändå vara medveten om att det är ett oerhört svårt problem när det gäller inte bara för att få fackföreningarna utan att få hela svenska folket att ta ett totalt ansvar och ställa upp på den nödvändiga budgetsanering som har gjorts i det här landet. Jag tycker att det är oroande att det enbart är kulturministern - såvitt jag har förstått - som har vågat sig på offentliga rejäla angrepp på direktörerna som sedan anser sig kunna gå till generalattack på regeringens hela ekonomiska politik, vilket de gjorde häromveckan. Regeringen är på något sätt passiv. Man kan ibland nästan få intrycket att det finns ett slags undergivenhet och ett slags rädsla för att dessa ekonomiska makthavare har sådana hot till sitt förfogande att man inte vågar gå till motattack. Jag kan bara hoppas att det som finansministern nyss här sade är ett tecken på att han och andra regeringsledamöter nu kommer att ställa upp på kulturministerns sida och verkligen gå till generalattack mot de eländiga excesserna i form av extremt stora höjningar av styrelsearvoden och löner. Också jag har läst Börje Kraghs lilla skrift. Den är mycket intressant. Börje Kragh är för övrigt mycket kritisk mot hela den konstruktion som finns i EMU, t.ex. den ensidiga inflationsbekämpningen. Det är självklart att jag liksom finansministern inte har några illusioner om att det handlar om någon enkel process. Men vad som ändå är anmärkningsvärt i finansministerns hållning i den här frågan är att det inte är någonting som tycks skilja honom från kollegerna i Tyskland, England och Frankrike där man kategoriskt ställer sig avvisande. Finansministern tillhör ändå ett parti där man är djupt oroad över de demokratiska aspekterna när det gäller den enorma makt som de stora penningägarna och den internationella storfinansen har skaffat sig. Man söker efter metoder att skapa en motmakt till detta.

Herr talman! Jag är förvisso mycket beredd att diskutera dessa frågor. Det handlar mycket om maktfrågor. Avvägningen mellan politik och marknad är ett fascinerande ämne. Om man som Sverige och den svenska staten hamnar i skuld och blir beroende av marknaden för att låna pengar till att täcka löpande utgifter då försvagas politiken och marknaden stärks - den marknad som Johan Lönnroth oroar sig för. Enda sättet att förändra maktbalansen - och det har vi faktiskt gjort under de senaste åren - är att göra sig kvitt detta beroende, att inte ha stora underskott, att inte ha dessa stora skulder som man ständigt måste rulla framför sig samt att ha ordning i sitt eget hus och inte vara beroende av långivare. Det är ett sätt att öka sin egen makt och att minska beroendet av andra. Det är den politiken som vi för framgångsrikt. Jag vill knyta an till de hänvisningar till Göran Persson, som Johan Lönnroth gjorde i sitt första inlägg, vars uppfattningar jag helt delar. Vi skall inte vara beroende av ungdomar i London eller i andra finansmetropoler på det sätt som vi tyvärr har varit under de gångna åren, men som vi nu håller på att frigöra oss ifrån. Vi skall återgå till en gammal god, traditionell socialdemokratisk politik för att påminna om vad en sådan politik innebär. Den innebär full sysselsättning, god tillväxt, stigande reallöner. Den innebär också, Johan Lönnroth, ett blomstrande näringsliv som växer och kan skapa flera jobb. Den innebär att man har ordning och reda i sina utrikesaffärer. Och den innebär starka offentliga finanser med ett kollektivt sparande. Allt detta är gammal god traditionell socialdemokratisk politik, och den skall vi tillbaka till. Sedan har vi lönebildningen. Johan Lönnroth säger att jag skulle ha uppfattningen att det bara är parterna som skall ha ansvar och att regeringen ställer sig vid sidan om. Riktigt så skulle inte jag beskriva det. Jag anser förvisso att det är parterna som har huvudansvaret för lönebildningen. Jag föredrar starkt ett system där parterna utan inblandning från statsmakterna klarar av att hantera lönebildningen på ett bra sätt. Tyvärr har det inte fungerat bra i Sverige under ganska många år nu. Det finns anledning att se med oro på en lönebildning som inte fungerar väl i Sverige. Alltjämt menar jag att det är parternas sak att reda upp situationen. Det var därför regeringen gav dem i uppdrag att före mars månads utgång lämna sin syn på hur man vill reformera och förbättra lönebildningen i Sverige. Vi har nu fått in dessa synpunkter och håller på att gå igenom dem. Vi skall ta ställning utifrån dessa och se vad som kan behöva göras. Kan vi hjälpa till att förbättra processen, skall vi göra det. Men jag vill inte ha en statlig inkomstpolitik som lyfter av parterna ansvaret. Kompetensutveckling, visst, det kan vara ett sätt att få maskineriet att fungera bättre. Att ingripa mot excesser när det gäller höga löner och fallskärmar kan vara ett annat sätt. Och det finns naturligtvis många andra åtgärder. Johan Lönnroth jämförde mig med kulturministern. Det är naturligtvis så att hela regeringen står enig i denna fråga. Sedan har vi kanske litet olika sätt att uttrycka oss. Jag har väl inte riktigt den agitatoriska talangen som kulturministern har, så jag hanterar dessa frågor på ett annat sätt. Men det skall inte råda någon tvekan om att vi har en samsyn i regeringen när det gäller stora löneklyftor och när det gäller orättmätiga förmåner, som vissa människor i det här landet skaffar sig.
Herr talman! Finansministern och jag är överens om att det är nödvändigt att få ordning i det egna huset, som ett sätt att förändra maktbalansen. Men jag är däremot inte överens med honom om att det är det enda sättet. Finansministern säger att det är det enda sättet att rubba maktbalansen. Jag minns att finansministern för inte så länge sedan var ute och sade någonting om AP-fondernas rätt att köpa aktier. Jag uppfattade faktiskt, också ur denna aspekt, att det kanske också handlade om att förskjuta maktbalansen. Det har mycket länge pågått andra diskussioner i den svenska arbetarrörelsen kring löntagarfonder och andra metoder, naturligtvis också fördelningspolitiken - att omfördela inkomster och förmögenheter genom skattepolitik. Det är inte så att finansministerns argumentation här och i interpellationssvaret enbart är gammal socialdemokratisk politik. På den gamla tiden var det t.ex. entydigt så att arbetslöshetsbekämpningen var det överordnade målet. Inflationsbekämpning och annat fick underordnas. I den LO-skrivelse som jag här har refererat till tidigare tar man också upp den nya inställning som finns i hela EU i dessa frågor. Nu accepterar man på något sätt som ett faktum att det tyvärr är så att denna inställning är så utbredd att man tvingas att rätta sig efter den. Men det är samtidigt en kritik mot att också den svenska regeringen så totalt har underkastat sig denna nya, ensidiga och monetaristiska inställning att det nu är inflationsbekämpningen som är det avgörande. Det krävs också direkta maktåtgärder för att komma åt denna oerhörda och odemokratiska kapitalmakt.
Herr talman! Frågan om AP-fonden och aktieköp är en fråga som vi arbetar med i Finansdepartementet. Det är ju ingen hemlighet vad jag tycker i frågan. Jag har drivit den tidigare. Vid regeringsskiftet 1991 satte jag stopp för de långt framskridna planerna. Jag har nu tagit tag i frågan på nytt. Förhållandena ser litet annorlunda ut än vad de gjorde för fem sex år sedan, men grundtankarna finns kvar. Jag räknar med att återkomma i frågan så småningom. Men mera grundläggande: Johan Lönnroth försöker här att få det att framstå som att jag och hela regeringen skulle stå för en annan och mer monetaristisk politik än den gamla traditionella socialdemokratiska politiken. Så är det naturligtvis inte. Värderingarna, grundsynen, är desamma som tidigare. Som jag sade i mitt förra inlägg finns det mycket i utvecklingen på 50 och 60-talen och början på 70-talet som vi har all anledning att eftersträva att uppnå på nytt. Men därifrån till att säga att allt skall förbli vid det gamla, att vi inte skall lära oss någonting av erfarenheterna och att vi inte skall ta någon hänsyn till att omvärlden ser annorlunda ut, vore naturligtvis att dra orimliga slutsatser. När det gäller frågan om inflation och arbetslöshet ser jag inte att det finns någon grundläggande motsättning, vilket ändå ligger implicit i Johan Lönnroth inlägg, dvs. att man får välja det ena eller det andra och att om man skall ha litet högre sysselsättning så får man också acceptera litet mer inflation och vice versa. Jag tror inte att det är på det sättet. Jag tror inte att det finns en sådan motsatsställning annat än möjligen på kort sikt. På lång sikt tror jag snarare att det är tvärtom, att en politik som syftar till en låg inflation och ett stabilt penningvärde inte försämrar utan förbättrar våra möjligheter att hålla en hög sysselsättning och låg arbetslöshet. Det är därför som vi för den politik som vi för. Låg inflation och full sysselsättning är det som är målet.

Herr talman! Lars Björkman har frågat mig om jag avser att släppa tillståndsbegränsningen inom den långväga busstrafiken och därmed möjliggöra för presumtiva resenärer att fritt välja mellan de resealternativ som marknaden kan erbjuda. Riksdagen beslöt våren 1992 om en förändrad reglering av tillstånd för långväga busstrafik. Tidigare måste bussföretagen visa att deras trafik ej skulle skada järnvägstrafiken. Riksdagsbeslutet innebar en omvänd bevisbörda, då det i stället blev SJ:s och trafikhuvudmännens sak att visa att den sökta busstrafiken skulle skada deras egen trafik. Tillståndsprövningen utförs av Vägverket, vars beslut kan överklagas till regeringen. fr.o.m. år 1993 t.o.m. 1996 har, enligt en rapport från SIKA, 97 ärenden avgjorts. Av dessa har 8 ansökningar om trafiktillstånd avslagits och 43 ansökningar om trafiktillstånd på vardagar bifallits. I ytterligare 46 fall gavs trafiktillstånd med begränsade av och påstigningsmöjligheter. Lars Björkmans påstående att de flesta ansökningar fått avslag är därför inte korrekt. Siffrorna inkluderar de av Vägverkets beslut som överklagats till regeringen. Av knappt hundra beslut har ungefär hälften överklagats. Av de ärenden som har överklagats av SJ har regeringen i cirka hälften av fallen bifallit SJ:s överklagande. Många ansökningar gäller endast utökningar eller ändringar av befintliga linjer och tillstånd. Sedan 1993 har dock 15 nya långväga busslinjer fått tillstånd. Det är riktigt att regeringen har skyddat vissa järnvägssträckor från konkurrens från långväga busstrafik. Skyddet har främst avsett vardagar. Däremot har praktiskt taget alla ansökningar om tillstånd till helgtrafik bifallits. Här finns en betydande priskonkurrens mellan tåg och buss. Jag är fullt medveten om att Konkurrensverket helt och SIKA i stort sett förordar en ytterligare avreglering av den långväga busstrafiken. SIKA säger dock i sin rapport att det är vid ett avskaffande av tillståndsprövningen är nödvändigt att överväga hur negativa verkningar av nedläggningar av järnvägstrafik på enskilda linjer kan minimeras. Den långväga busstrafiken behandlas också av Kommunikationskommittén, som nyligen lämnat sitt betänkande till regeringen. Under förutsättning att busstrafikens externa effekter internaliseras fullt ut anser kommittén att den långväga busstrafiken på sikt bör avregleras helt. Med tanke på att järnvägstrafiken ännu inte har kunnat tillgodogöra sig vinsterna av de omfattande spårutbyggnader som pågår anser kommittén dock att avregleringen bör avvakta några år tills järnvägens konkurrenskraft har stärkts. Betänkandet skall nu remissbehandlas och därefter ligga till grund för den trafikpolitiska proposition som regeringen avser att lägga på riksdagens bord i februari 1998. I arbetet med propositionen kommer bland mycket annat frågan om långväga buss att behandlas. Det vore fel av mig att nu föregripa detta arbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Min fråga är ställd mot bakgrund dels av att Konkurrensverket vid ett antal tillfällen tagit upp den, dels SIKA:s rapporter om den negativa konkurrensbegränsning som råder på detta område vad det gäller vardagstrafik. Jag kan vara överens med kommunikationsministern om att det råder ett bättre förhållande på helger. Framför allt är frågan viktig för de resandegrupper som med den allt större rörlighet vi har i samhället efterfrågar prisbilliga alternativ till den alltför dyra tågtrafik som i dag upprätthålls av SJ. Kommunikationsministern har i svaret tagit en poäng på mig, det skall jag gärna medge, vad beträffar antalet beviljade kontra avslagna tillstånd. Jag antar att ministern menar att en viss liberalisering därmed skulle ha skett på detta område. Ett icke obetydligt antal ansökningar har förvisso behandlats och tillstyrkts, men tillstånden innehåller betydande begränsningar vad det gäller att få utöva trafiken. I de flesta fall som är avgjorda innebär de beviljade tillstånden att resenärer får stiga på eller av på ett mycket begränsat antal orter. Ofta rör det sig om ändhållplatserna. Det är en klen tröst för presumtiva resenärer att bussar går mellan orter typ Stockholm och Göteborg men inte får köra till och stanna på orter där passagerare vill stiga på eller av. Att det dessutom är helt förbjudet att trafikera attraktiva sträckor som Göteborg-Malmö eller Örebro Stockholm innebär att de som vill åka mellan dessa orter hänvisas endera till det dyra tågalternativet eller till bilen. I allra sämsta fall tvingas några av resenärerna att av ekonomiska skäl helt avstå från den tänkta resan. Det finns ingen statistik på detta, men man kan anta det. Det är ingen nyhet utan kan betraktas som en mycket gammal sanning att det stora antalet långväga resor som företas i landet - resor över tio mil - varken sker med tåg eller buss. Det tar även Kommunikationsutredningen upp i sitt betänkande. Det är säkert ingen nyhet för kommunikationsministern heller. Det är endast, enligt den statistik som finns tillgänglig, mellan 16 och 20 % av dessa resor som utförs med kollektiva färdmedel. De resterande 80-85 % genomförs med egen eller förhyrd bil. Därför är det litet egendomligt, sett ur ett allmänperspektiv, att man från myndighetshåll och regeringshåll ägnar sig åt att kontrollera dessa två konkurrensfaktorer i stället för att sikta in sig på att öka antalet resealternativ, kanske i första hand med de eftersökta billiga bussresorna. Man borde inte ägna sig åt att begränsa dem. Innan min tid går ut skulle jag vilja förtydliga min fråga litet grand till kommunikationsministern och låta den få följande lydelse. Anser regeringen det vara av större vikt att värna om de av samhället gjorda investeringarna i infrastrukturen än att tillgodose ett primärt resebehov även för de resandegrupper som har den sämsta betalningsförmågan? Jag tycker ändå att det är resenären som vi skall ställa i centrum - inte frågan om vilka typer av kollektiva färdmedel vi skall skydda respektive främja.
Herr talman! Lars Björkman pekade på en viktig sak: Det stora antalet resenärer - de som åker mellan 10 och 50 mil - åker varken med buss eller med tåg utan faktiskt i egen bil. Självfallet är det viktigt att få fler människor att åka kollektivt av många olika skäl, inte minst miljöskäl. Ju fler som åker kollektivt, desto bättre kan servicen bli för den kollektiva trafiken. När det gäller den kollektiva trafiken är tågtrafiken ändå ryggraden. Busstrafiken är ett komplement. Jag tycker visst att människor skall få välja att åka buss. Därför tycker jag, utan att ta ställning för förslaget, att det ligger väldigt mycket i det som Kommunikationskommittén nu säger. Man bör på sikt kunna avreglera hela denna del av kollektivtrafiken, men det bör anstå till dess att de stora banutbyggnader som nu håller på är klara, så att tåget faktiskt har en chans. De gemensamma satsningar som nu görs på tågen måste också kunna utnyttjas ordentligt, så att människor kan upptäcka att också tåget har sina förtjänster. Det är inte alltid samma resenärer som åker med buss och som åker med tåg. Det är jag också medveten om. Det är ett argument som jag trodde att Lars Björkman skulle ha tagit upp. Därför är det inte oviktigt att vi har möjligheten att åka långväga buss. SJ har inte kunnat visa att SJ har tagit skada av att man har kunnat köra långväga buss. Det är en process som pågår. Jag tror att vi så småningom kommer att ha en bra konkurrensneutralitet mellan dessa två trafikslag.
Herr talman! Kommunikationsministern kommer in på miljöfrågorna litet grand. Jag tänkte också beröra dem. Vi kan konstatera att de moderna bussarna inte bara är komfortabla i sitt utförande utan enligt en ganska nyligen presenterad undersökning mycket miljövänliga. Det finns en rapport som är utgiven av NUTEK och som SIKA och Banverket står bakom. Där sägs att bussarna är klart konkurrenskraftiga miljömässigt, t.o.m. gentemot de nya X 2000-tågen. Då är det inte bara ekonomin som skall styra. Även miljöaspekter talar för att denna begränsning skall avvecklas. Kommunikationsministern låter mig ana att man ser positivt på möjligheten att avveckla begränsningen. Man får inte förhindra avvecklingen utan bör snarast möjligt se till att dessa hinder rivs. Det skulle både miljömässigt och ekonomiskt vara ett riktigt alternativ. Bussarna är i första hand, som jag tidigare har sagt, ett viktigt alternativ för dem som är betalningssvaga och som i dag inte kan välja att använda de mer exklusiva resemöjligheterna. Storleken på de grupper som reser har berörts här. Man kan konstatera att det inte är några fantastiska skillnader mellan det antal personer som åker tåg och det antal personer som åker långväga buss. Av det totala antalet resenärer är det enligt utredningen i som reser med buss. Mellan 75 % och 80 % reser alltså med bil. Att så många som 8 % trots de begränsningar som finns har valt att ta bussen, tyder ju på att det ändå är ett alternativ som efterfrågas av alltfler människor. Jag hoppas att kommunikationsministern är beredd att svara på den fråga som jag försökte förtydliga här, alltså vilka grupper det är som man framför allt prioriterar, och vilka målsättnigar man har. Är målsättningen att slå vakt om infrastrukturens utveckling och dess förmåga att ge pengar tillbaka, eller är det de ekonomiskt svaga grupperna man i första hand värnar om när det gäller förbättrade resemöjligheter? KOMKOM slår i ett avsnitt faktiskt fast att utvecklingen inom den långväga busstrafiken tycks ha gynnat låginkomsttagare, dvs. det ökande resandet har gynnat låginkomsttagarna. Det tar jag som intäkt för att det här är en utveckling som vi skall underlätta ytterligare. I en annan mening säger man: "Mellan tåg och buss finns det konkurrens på de flesta avstånd. Bussen vänder sig dock i första hand till resenerärer med relativt låg betalningsvilja för att få kortare restid." Herr talman! Jag tycker att mycket talar för att man även på det här området skall riva de begränsningar som finns. Som jag tidigare sade, anar jag att kommunikationsministern i och för sig är positiv till att medverka till detta. Jag hoppas, trots den relativa försiktighet som svaret låter ana, alltså att detta inte kommer att ske särskilt snart, att det kan komma ett nytänkande, och att vi redan till hösten kan få ett förslag som innebär att de som vill ha fler resealternativ till lågt pris skall kunna ges sådana möjligheter.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att slå fast att ett bussbolag som vill köra en långväga linje redan med det regelsystem som finns i dag har all möjlighet i världen att komma in med en ansökan om detta. Denna ansökan skall faktiskt godkännas om inte järnvägstrafikbolagen, alltså antingen länstrafikhuvudmännen eller SJ, kan visa att de lider skada. I många fall har de haft svårt att visa detta, och då har bussbolagen fått tillstånd att köra linjerna. Det är alltså inte på något sätt stopp för långväga busstrafik i dag. Det tror jag är viktigt att slå fast. Lars Björkman frågar om man skall prioritera att få tillbaka pengar på de investeringar man har gjort i infrastrukturen eller om man skall prioritera resenärerna. Det är egentligen en litet konstig fråga. Oavsett vilka investeringar man gör i infrastrukturen när det gäller järnvägen eller vägarna, är det självklart att man vill att människor skall använda dessa. Det gäller oavsett om det är fråga om väg eller järnväg. Poängen är naturligtvis, inte minst miljömässigt, att vi får fler resenärer som åker kollektivt, oavsett om de åker tåg eller buss. Samtidigt är det också så att tåget är ryggraden i kollektivtrafiken, och att bussen förblir ett komplement. Bussen är ett mycket bra komplement, eftersom den har en smidighet, en flexibilitet, som det rimligtvis inte går att ha i fråga om tåg. Tågen måste ju följa järnvägsspåren, något som inte bussarna behöver göra. Bussarna kan t.ex. gå in i samhällen på ett helt annat sätt. Utvecklingen går alltså mot att de här två trafikslagen kompletterar varandra snarare än mot att de konkurrerar ut varandra. Det är min övertygelse.
Herr talman! Kommunikationsministern medger i långa stycken att mitt resonemang är riktigt, och att vi därför skall sluta låta den här inbördes konkurrensen regleras genom myndighetsbeslut. I stället skall vi låta den avgöras genom att resenärerna väljer om de vill åka buss eller tåg. Nu fungerar det faktiskt inte så. Med den begränsning som de facto finns, kan de presumtiva passagerarna inte välja själva hur de skall göra i andra fall än där tillstånd har givits. Det låter ju förfärligt enkelt när kommunikationsministern framställer det som att om man bara söker tillstånd på vissa sträckor, kan dessa tillstånd prövas och förhoppningsvis också bifallas. Nu vet vi ju att vissa sträckor mer eller mindre tabubelagts. Det har kommit framställningar om att få köra på sträckan Göteborg-Malmö. Man har också försökt att få tillstånd att köra mellan Örebro och Stockholm, och detsamma gäller vissa andra orter som jag inte här skall räkna upp. Det har dock blivit avslag av det enkla skälet att man inte vill ha den här tänkta konkurrensen. Man vill inte riskera att tågen får konkurrens. Man hävdar att tågen skulle lida skada. Tåget är ryggraden i kollektivtrafiken, säger kommunikationsministern, och bussen är ett komplement. Det är riktigt om ekonomin tillåter en att göra det valet. Men för de människor som inte har den ekonomiska stabiliteten att de kan välja vilket alternativ de vill ha, hjälper det inte att tåget är ryggraden och bussen komplementet. Det hjälper inte om man bara kan välja komplementet, och detta inte finns.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att de skrivningar som finns i Kommunikationskommitténs betänkande går i den riktning som jag tror att Lars Björkman faktiskt är enig med mig om att vi skall ha. Vi skall ha ett system som både har tåg och buss i kollektivtrafiken. Nu skall det här betänkandet remissbehandlas och diskuteras brett. Vi skall ha den här typen av diskussioner, men vi skall också ha diskussioner i andra forum. Så småningom kommer det ett förslag på riksdagens bord. Detta förslag kan tänkas vara byggt på Kommunikationskommitténs förslag, men det kan också tänkas att remissinstanserna har synpunkter som man måste ta hänsyn till. I vilket fall som helst är jag övertygad om att saken kommer att debatteras såväl av trafikföretag och konsumentföreträdare som av oss politiker det närmaste året. Jag välkomnar den debatten.

Fru talman! Karin Starrin har frågat mig om regeringen är beredd att i den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen återkomma med förslag för att säkerställa Gotlands möjligheter till goda och konkurrenskraftiga transportpriser. Regeringen gav i början av mars NUTEK i uppdrag att i samråd med Konkurrensverket följa upp avvecklingen av Gotlandstillägget och rapportera detta till regeringen årligen, eller omgående om negativa effekter för det gotländska näringslivet påvisas. Regeringen har framhållit att man är beredd att återkomma i frågan om negativa effekter påvisas. Det är dock inte aktuellt att ta upp frågan i vårpropositionen. Jag har tagit del av de skrivelser som kommit in till Kommunikationsdepartementet från gotländska företagare och andra, och jag är väl medveten om den situation som uppstått efter de senaste fraktprishöjningarna. Jag vill dock återigen betona att högstprisregleringen fortfarande gäller. Sjöfartsverket har uppmärksammat transportföretagen på att fraktprishöjningarna enligt verkets uppfattning strider mot högstprisregleringen. Sjöfartsverket avser att vidta ytterligare åtgärder om prissättningen inte anpassas till de gällande reglerna. Mot bakgrund av oron bland gotlänningarna är det av stor vikt att situationen med de höjda fraktpriserna diskuteras direkt med transportföretagen. Kommunikationsdepartementets statssekreterare har därför haft ett sammanträffande med företrädare för berörda transportförmedlingsföretag. Jag kommer fortlöpande att följa utvecklingen i hela frågan och fäster särskilt stor vikt vid NUTEK:s avrapportering.
Fru talman! Jag vill först tacka kommunikationsministern för svaret. Jag är dock inte nöjd med det, eftersom det låter som om vi har gott om tid, som om vi har tid på oss att följa konsekvenserna av borttagandet av Gotlandstillägget. Vi diskuterade det här ingående när frågan var uppe för riksdagsbehandling. Vi var många som underströk hur viktigt det var att detta inte skulle få de konsekvenser som vi nu vet att det har fått, nämligen att priserna har stigit. Svaret andas, som sagt, gott om tid. Kommunikationsministern gav löfte om januari och februari. Nu har man äntligen gett NUTEK i uppdrag att följa den här utvecklingen. I det pressmeddelandet och i det uppdraget står det att man årligen och omgående skall rapportera. Det är bra. Men jag vill understryka att omgående är nu. Vi vet ju att priserna har gått upp. Hos ett speditionsbolag har de gått upp med ca 231⁄2 % och hos ett annat med 25 %. Detta klarar inte näringen av. När vi nu frågar näringen om dess uppfattning säger man att högstprisregleringen och Gotlandstillägget hör ihop och att det inte går att ta bort den ena delen, Gotlandstillägget i det här fallet, och tro att det inte får konsekvenser. Man säger helt klart att man inte är intresserad av att driva någon regionalpolitik. Man måste ta betalt för vad dessa transporter kostar. Jag vill understryka att vi nu vet hur detta slår. Jag förstår inte kommunikationsministerns svar. Hon säger att hon är väl medveten om dessa höjningar men är ändå inte beredd att åtgärda det här nu. Jag ser med bävan framför mig hur t.ex. de olika företagen som sysslar med grönsaksodling står i startgroparna för att sätta i gång sin sådd och odling.

Fru talman! Det är nu snart fem månader sedan jag lämnade min interpellation om fraktkostnaderna och Gotlandstillägget. Kommunikationsministern och jag hade en debatt i kammaren i november förra året. Då ville jag förvarna om vad som skulle kunna hända. Nu vet vi resultatet. Höjningarna på 23-24 % slog igenom från årsskiftet. Det är bra att flera nu intresserar sig i frågan, men det är tråkigt att det skulle behöva gå så lång tid. Jag vet att det arbetas med frågan från flera håll. Företrädare för Kommunikationsdepartementet var på Gotland förra veckan och informerade sig, och företrädare för åkerinäringen var inbjudna till departementet för att diskutera avvecklingen av Gotlandstillägget. NUTEK, som har fått uppdraget att följa avvecklingen, har genom kontakter visat att man arbetar med frågan. Men situationen för många gotländska företag är akut. De klarar inte av de stora höjningarna och att konkurrenssituationen försämras. För två veckor sedan var jag hos landets näst största leverantör av morötter. Han berättade att prishöjningarna ökade kostnaderna med 18 000 kr på bara en vecka. Det säger sig självt att det då inte går att upprätthålla en konkurrens. Den här oron sprider sig, och det är ett hot mot sysselsättningen. Företagen vågar inte utvecklas, och nya företag etablerar sig hellre på andra orter som inte har dessa problem. Gotlandstillägget har aldrig varit någon bra lösning, men - som vi sade i debatten när vi beslöt att ta bort Gotlandstillägget - vi trodde inte att det var möjligt att ta bort det utan att ersätta det med någonting annat. Vi förlitade oss då på att regeringen skulle återkomma omgående om detta skulle få negativa konsekvenser. Som jag ser det behövs det på sikt ett stabilt utjämningssystem för fraktkostnaderna. Det innebär att Gotland inte får missgynnas i förhållande till övriga delar av landet. I det akuta läge som har uppstått nu är det nödvändigt att handla snabbt. Uppdraget till NUTEK är formulerat så, att man omgående till regeringen skall rapportera om negativa effekter påvisas. Jag känner att regeringen behöver ha en beredskap för ett snabbt agerande. Självfallet förstår jag att skäligheten i prishöjningen måste granskas, men jag tror att det behövs en provisorisk lösning när det gäller fraktkostnaderna för i år. Det innebär att åtgärder måste vidtas nu, så att Gotland tillförsäkras samma utvecklingsmöjligheter som landet i övrigt och inte förlorar mark. Tack!

Fru talman! När beslutet om en avveckling fattades i riksdagen vände sig Miljöpartiet emot det. Vi var väldigt oroliga över den utveckling som skulle kunna bli följden för det gotländska näringslivet. Vi måste tyvärr konstatera att det till en viss del fanns fog för oron. Med anledning av kommunikationsministerns svar vill jag säga att jag verkligen beklagar att man inte kommer att ta upp detta i vårbudgeten. Det hade varit lämpligt. Jag vill också stödja Lilian Virgins förslag om en provisorisk lösning, eftersom man kan hålla med om att den förra konstruktionen inte var den lämpligaste. Samtidigt måste vi inse att staten har ett specifikt ansvar för Gotland. Man kommer på Gotland inte att ha samma konkurrensmöjligheter som för t.ex. fastlandsbelägen produktion där volymökningar och andra former av infrastrukturinvesteringar gör att transportkostnaderna sjunker i väsentlig mån. Jag hoppas att kommunikationsministern tar till sig av argumenten. Vi från Miljöpartiet vill särskilt understryka vår oro för den nuvarande utvecklingen.

Fru talman! Också jag är orolig över det som händer med det gotländska näringslivet. Det är självklart att det är intressant för hela Sverige att det finns en levande jordbruksnäring på Gotland. Det är framför allt jordbruksnäringen som drabbas. Vi har från departementets sida följt utvecklingen intensivt under de månader som prishöjningarna har ägt rum. Självfallet tycker jag att man kan vara ganska kritisk mot dessa transportföretag och begära en insyn i vad för slags priser som drabbar det gotländska näringslivet. Jag tror att vi som debatterar här nu är eniga om att det gamla, delvis gällande, systemet är och har inte varit bra. Man har kommit fram till samma sak i ett otal utredningar. Men det är också oerhört svårt att hitta ett nytt, hållbart system som inte ohemult gynnar fastlandstransporterna på gotlänningarnas bekostnad. Inte desto mindre tror jag att det är nödvändigt att faktiskt hitta ett system. Sjöfartsverket, NUTEK och vi från departementets sida bevakar frågan. I avvaktan på att vi hittar ett mer hållbart system får vi provisoriskt försöka komma fram till ett system som kan klara produktionsmöjligheterna för näringslivet på Gotland för de närmaste månaderna. Men det är samtidigt viktigt att detta inte blir alltför slarvigt gjort. Det är dessutom viktigt att pressen kvarstår på transportföretagen. De är inte meningen att de skall plocka ut ohemula vinster. Det är viktigt att komma ihåg. Jag hoppas att vi tillsammans med representanter för näringslivet, länsstyrelse och kommunerna på Gotland skall kunna se hur vi skall kunna göra något för att klara sommarens produktion. Det finns ju möjligheter att göra vissa omfördelningar inom ramen för de 175 miljoner kronorna. Men man skall komma ihåg att allt sådant kan få effekter som ger problem. Därför måste varje åtgärd analyseras. Det måste ske tillsammans med gotlänningarna, det gotländska näringslivet, myndigheterna och de som är beredda att ta ansvar.
Fru talman! Jag vill tacka för de kompletterande svaren. Jag känner att kommunikationsministern menar allvar i fråga om att det behövs lösningar i två steg på dessa problem. Vi kan väl alla vara överens om att Gotlandsutredningen inte var riktigt bra. Den visade inte direkt merkostnaden för transporter till och från Gotland. Jag hade verkligen hoppats att få fram det underlaget för att kunna åtgärda problemen. Det skall vara en konkurrensneutral situation för verksamheter på Gotland i jämförelse med övriga landet. Jag instämmer med Elisa Abascal Reyes. Vi i Centerpartiet var djupt oroade i samband med att betänkandet antogs. Vi fogade från Centerpartiets sida en reservation till betänkandet med en varning för det som vi nu ser hända. Jag har då en direkt fråga till kommunikationsministern. Går det inte att inom ramen för Gotlandsstödet, de 175 miljoner kronorna, hitta en lösning där man sänker längdmetertaxan? Då visar man helt klart att resultatet av reduceringen av priserna skall gå direkt till näringslivet och inte till transporterna. Är det inte detta man skall koncentrera sig på i avvaktan på att en mer långsiktigt hållbar lösning tas fram? Jag återgår till svaret på min interpellation. Det framgick där att statssekreteraren har haft ett sammanträffande med företrädare för transportförmedlingsföretagen. Jag är ganska intresserad av att få veta vad detta har landat i. Jag har också varit i kontakt med de olika företagen. Det svar jag har fått är att de måste ta ut dessa priser för att täcka de kostnader de verkligen har. De kan inte ta ansvar för regionalpolitiken. De tycker att hänvisningen till högstprisregleringen haltar. Där tas delen för Gotlandstillägget bort. Det går inte att förena de två problemen. Det kommunikationsministern nu har sagt vittnar om att vi är överens om att det behövs en snabb, tillfällig lösning som direkt ger signaler till näringslivet. Det skall vara fråga om en strävan efter en längre, hållbar lösning. Jag undrar vad som döljer sig i svaret att kommunikationsministern noga skall följa NUTEK:s avrapportering. Det är bra att NUTEK är inkopplat. Men i mina kontakter med NUTEK har jag förstått att man där inte ser något omedelbart problem eller att det krävs en omedelbar lösning. Jag ställer nu de frågorna till kommunikationsministern: Är vi överens om att det behövs en omedelbar lösning? Är vi överens om att det borde kunna gå att få fram en sådan inom ramen för Gotlandsstödet?
Fru talman! Jag vill också tacka kommunikationsministern för hennes senaste svar. Det kommer att behövas en provisorisk lösning innan man tagit fram ett stabilare system som skall fungera framöver. Man arbetar inom Gotlands kommun med att få fram idéer för ett system som skall kunna tillämpas från nästa år. Det är därför det är nödvändigt med en tillfällig lösning just för i år. Jag tycker också att förslaget att sänka längdmetertaxan skulle kunna vara en lösning. Vi har tidigare pratat om att kanske lägga pengarna för Gotlandsstödet i en pott. Just de som har merkostnader för transporter skulle kunna redovisa dessa och få pengar ur potten. Det skulle ske på ett sätt så att näringen inte drabbas.
Fru talman! Jag får också tacka för svaret. Jag tycker att svaret låter ganska positivt - som att det finns en medvetenhet i Kommunikationsdepartementet om problemet och att det bevakas noggrant. Jag måste ändå konstatera följande. Trots att problemen fanns att det de facto inte går att få en insyn i de privata företagens merkostnader på samma självklara sätt som inom den statliga förvaltningen, att det faktiskt har funnits ett stort mörkertal beträffande merkostnaderna, och att det inte har varit en riktig kontroll över hur pass mycket staten egentligen borde skjuta till, bestämde man sig för att avveckla ett system samtidigt som det inte fanns något nytt. Man kan fråga sig hur det här gick till. Hur kunde man göra något sådant, när signalerna om att det skulle bli problem var så tydliga redan tidigare? Nu har vi de här problemen. Jag hoppas, som sagt, att vi får se en provisorisk lösning som inte ger några långsiktiga negativa effekter för det gotländska näringslivet.
Fru talman! Vi kan i och för sig säga att Gotlandsutredningen inte var bra. Men det visar också att det här var ett svårt problem. Jag tycker att man skall vara ödmjuk och säga att det borde ha analyserats bättre. Vi behöver inte vara särskilt prestigefyllda. Det här handlar om att försöka göra någonting som på något vis löser det besvärliga problemet. Precis som Karin Starrin sade är det viktigt att man på lång sikt kommer fram till en lösning som är konkurrensneutral. Så ett direkt svar på frågan om vad vi kom fram till när statssekreteraren träffade de två stora företagen. Jag skall först säga att det var representanter för de två största expeditionsföretagen på det nationella planet, inte de Gotlandsbaserade. En kort sammanfattning av det resonemanget är att man är beredd att låta Sjöfartsverket pröva det här, låta åklagare pröva det här. Samtidigt är man naturligtvis oerhört angelägen om att inte medvetet bryta mot lagen. Det finns naturligtvis inte något sådant intresse hos fraktföretagen. Det man kan göra är att dra ned på trafiken på Gotland. De två stora företagen har 80-90 % av marknadsandelarna. Så självklart är de oerhört dominerande. Det finns inte särskilt stor konkurrens på området. Hela det här systemet med statsbidrag till Gotlandstrafiken bygger - det har vi framfört i olika sammanhang - på medverkan från alla inblandade aktörer. Det betyder att även transportföretagen måste vara med i processen. De kan inte bara säga: Vi struntar i att köra frakt på Gotland. Det innebär ju att de inte deltar i det som de faktiskt har tagit ansvar för. De säger att de är medvetna om att de har det här ansvaret även gentemot sina kunder. De är t.o.m. beredda att faktiskt göra en del av det här jobbet också med en viss förlust. Jag tror därför att det går att resonera även med dem. Så har vi då frågan om hur en lösning kan se ut. Visst kan man göra något när det gäller längdmetertaxan. Men jag tror att det är viktigt att vi får några veckor på oss för att resonera med de inblandade - det är ganska många som är inblandade - så att det blir en lösning som fungerar. Även om den blir en provisorisk så behöver den fungera det här året och den här säsongen. Skall man göra något när det gäller längdmetertaxan betyder det att man också måste vara medveten om att det handlar om att höja passagerarpriserna. Det är en avvägning. När det gäller frågan om hur den exakt skall se ut tycker jag att alla inblandade parter måste vara med och säga sitt. Men som sagt: Det behöver ske så fort det någonsin är möjligt. Vi sätter igång med det arbetet omedelbart.
Fru talman! Det är bra att vi får de här beskeden i dag. De säger långt mycket mer än det som står i interpellationssvaret. Det är oerhört viktigt att vi nu ger näringen de här olika signalerna, så att man ändå vågar dra igång hela vårdiskussionen, dra igång vårsådd och vårplantering som man nu står inför. Vi har inte råd med någon prestige i den här frågan. Man kan tycka vad man vill om det som har varit, men nu gäller det att rätta till den faktiska verkligheten, den faktiska situationen, som gäller för just Gotland. Vi måste ge dem en tro på att vi skall ge dem samma förutsättningar för att konkurrera som gäller för det övriga näringslivet. Det är naturligtvis olyckligt att de två stora speditörsföretagen är så dominerande. Jag vet företag på Gotland som har lämnat förfrågningar och som vill ha in offerter på transporter, men som inte får in några. Det är naturligtvis mycket tufft och svårt. Jag håller med om att det är viktigt att de inblandade är med och hittar en konstruktiv lösning. Men samtidigt kan vi ju ändå konstatera, genom de svar som olika företag har fått, att här gäller det att skriva under nya avtal med kraftiga ökningar. I annat fall sker nämligen inga frakter. Jag har kopior på fraktsedlar, på fakturor, som visar på tuffa höjningar. Det är det här som vi nu står inför. Det är oerhört viktigt att vi nu får fram en temporär lösning. En sista fråga: Håller kommunikationsministern med om att det finns pengar över vad gäller Gotlandsstödet, att det finns en viss marginal att använda nu - akut - och att det är regeringen som kan fatta det beslutet?
Fru talman! När det gäller frågan om det finns pengar över pågår det alltid en diskussion. Det har ju funnits pengar över de senaste åren. Det beror på hur det ser ut när det gäller antalet passagerare under sommaren och liknande. Så det kan man verkligen diskutera fram och tillbaka. Löser man problemet inom anslaget behöver inte riksdagen fatta beslut om det. Det innebär att regeringen kan fatta beslut om en provisorisk lösning. Däremot tycker jag att det är viktigt att det finns en bred parlamentarisk enighet, oavsett om det blir ett riksdagsbeslut eller inte. Det är också viktigt att myndigheter och näringsliv på Gotland är med och säger sitt. Det behöver inte vara några märkvärdiga remissomgångar, men vi behöver föra en dialog om hur det här skall gå till.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den verksamhet som avslöjats. har som sin huvuduppgift att bedriva en effektiv och miljövänlig järnvägstrafik på affärsmässiga villkor. SJ konkurrerar bl.a. med biltrafiken. En naturlig och nödvändig del i SJ:s verksamhet är att informera om järnvägens egenskaper från bl.a. energi och miljösynpunkt. SJ skall även och framför allt informera om och marknadsföra sina produkter. Olika former av opinionsbildning, s.k. lobbyverksamhet, har fått en allt större omfattning under senare år. Många intresseorganisationer har det som sin huvuduppgift. Även många företag satsar stora summor på detta. Det kan i vissa fall vara svårt att bedöma var gränsen går för statliga myndigheter och verk när det gäller opinionsbildning. Det är därför desto mer angeläget att principerna läggs fast. Det är dock oacceptabelt om opinionsbildning sker anonymt. SJ:s styrelse kommer inom kort att få en redovisning av det inträffade och kommer då också att ta ställning till vilken policy som skall gälla. Jag kommer att informera mig om hur myndigheter och verk inom Kommunikationsdepartementets område bedriver opinionsbildning i dag. Om så erfordras avser jag föreslå regeringen att lägga fast gemensamma principer för myndigheters medverkan i opinionsbildningen.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet. Rubriken är lobbyverksamhet, och jag vill gärna understryka att det handlar om statsfinansierad lobbyverksamhet. Får jag fråga statsrådet om statsrådet kände till någonting om SJ:s lobbyverksamhet, särskilt om det som kallats "garageprojektet"? Jag vill gärna också fråga statsrådet vilken inriktning det kan bli på statsrådets initiativ när SJ har svarat för sig. Jag hänvisar här till de sista raderna i statsrådets skriftliga svar, "att lägga fast gemensamma principer för myndigheters medverkan i opinionsbildningen". Vilken inriktning kan statsrådet tänka sig? Någonting kommer ju fram i alla fall. Genom att läsa Svenska Dagbladet i dag har jag fått klart för mig att det fördes en TV-diskussion i Speciellt-studion i söndags, där en inbjuden docent i statsvetenskap kunde meddela att någon definition på begreppet lobbying inte finns. I detta sammanhang skulle jag vilja citera samma tidning. Det är avslutningen på en ledare på s. 2. "En sak förtjänar dock att framhållas. Det är skandal när statliga affärsverk inte går direkt till ägaren med sina problem utan använder skattebetalarnas pengar för att höja desammas skatter för att på så sätt förhindra konkurrens." Den här kampanjen, som man också kan kalla denna lobbyverksamhet, syftar ju från SJ:s sida till att höja beskattningen av tjänstebilar. Nu har vi alltså fått klart för oss varför det förekom så många debattinlägg mot tjänstebilar och mot en rimlig beskattning på det området. Låt mig säga att jag är positiv till tåg och tågtrafik. Jag är en av de riksdagsmän som åker väldigt mycket tåg, trots att jag har flyget som alternativ. Jag kan också konstatera att det lobbyföretag som har arbetat här uppenbarligen är seriöst. Som så många andra konstaterar jag - det har vi kunnat läsa oss till - att SJ:s styrelseordförande, Berit Rollén, inte visste någonting om garageprojektet. Så kallades det i den tydligen mycket snäva grupp inom SJ som över huvud taget kände till detta. Åtskilliga personer har uttalat sig. Det har varit studiodebatter i svensk statstelevision. Jag måste säga att SJ:s persontrafikdivisionschef på ett utomordentligt skickligt sätt tillbakavisat kritiken och deltagit i debatten. Men jag har som sagt ett par frågor, och jag ber statsrådet om att få veta mera.
Fru talman! Jag vill också tacka för svaret, även om inte jag har skrivit interpellationen. Även om det nu inte finns någon definition av lobbying, är det viktigt att påpeka att det inte rör sig om traditionell opinionsbildning eller det traditionella sättet att föra fram sina åsikter via de officiella kanalerna, t.ex. Lobbying utgör oftast en anonym påverkan, och det innebär att man använder sig av ett visst övertag som man kan få. I USA t.ex. hyr man in professionella lobbyister, vilket är mycket vanligt. Man kan ha en stab som särskilt sysslar med att rikta sitt budskap. Det gör att politikern hamnar i en känslig situation eftersom det är omöjligt att ha uppsikt över vad som är en majoritetsvilja och vad som är ett starkt särintresses vilja. Som ett exempel på lobbying inom trafiksektorn kan jag nämna det brott som begicks - domen blev sedermera fällande - i samband med upphandlingen till Norra Länken, som kommunikationsministern säkert känner till. I det förhörsprotokoll som upprättades med en person som varit inblandad i läckage av uppgifter om upphandlingen, talas det om ett järngäng. I det gänget har intressenter från bygg och bilindustrin lagt upp strategin för att driva igenom infrastrukturprojekt i Stockholm. Detta har inte följts upp, men det är ett exempel. Man kan därför ställa sig väldigt skeptiskt till att ett affärsverk ägnar sig åt lobbying. Om SJ har gjort det är det ett gränsfall, eftersom SJ samtidigt skall agera på marknadsmässiga villkor inom vissa ramar. Däremot är det absolut inte lämpligt att andra statliga myndigheter ägnar sig åt detta. Att lobbying pågår via de olika myndigheterna inom Kommunikationsdepartementets område är ett förvaltningspolitiskt dilemma. Luftfartsverket är medlem i Svenskt Flyg, och enligt uppgifter stöder Sjöfartsverket Sjöfartsforum. På min första träff med Vägföreningen var en chef på Vägverket i Stockholm värd för kvällen och presenterade delar av Vägverkets projekt. Det gjorde att jag som politiker fick en oklar uppfattning om var gränsen gick mellan Vägverket och Vägföreningen. Detta gjorde att jag skrev en motion till riksdagen som behandlades av konstitutionsutskottet. Jag begärde dels att man skulle utreda samverkan mellan olika näringslivs och intresseorganisationer och statliga myndigheter, dels att man inte skulle tillåta Vägverket att vara medlemmar i Vägföreningen. Så uppfattade jag det då. Det har felaktigt hävdats att riksdagen har avslagit alla motioner som haft med lobbying att göra. Så är inte fallet. Det blev faktiskt ett tillkännagivande av det första yrkandet i min motion om en utredning. Förvaltningspolitiska kommissionen fick ett tilläggsuppdrag, som nu har redovisats i SOU 1997:57. Där pekar man på att det inte finns något särskilt behov av reglering men att man däremot bör ha en större tydlighet vad gäller t.ex. bolagsbildning och samverkan. Därför tycker jag att kommunikationsministerns svar är särskilt intressant, speciellt i sista delen där det står att kommunikationsministern om så erfordras avser att verka för att principer upprättas. Jag skulle gärna vilja att ministern ytterligare belyste vad som avses med detta. Jag skulle också vilja veta om det pågår någon diskussion inom regeringen och departementen om lobbying och åsiktspåverkan ur ett förvaltningspolitiskt perspektiv.
Fru talman! Först vill jag säga att jag inte tycker att lobbyism, opinionsbildning eller vad man nu kallar det, är någonting särskilt anmärkningsvärt. Men jag tycker ändå att det är viktigt att poängtera en öppenhet. När lobbygrupper skall värderas, oavsett om det är företag, ideella föreningar eller fackliga organisationer, är det allra viktigaste att de som skall förbereda de politiska besluten har så mycket egen kunskap att de klarar att värdera påtryckarna. Det gäller både tjänstemän i departementen eller politiska beslutsfattare. Påtryckare har vi alltid haft och kommer också att ha i fortsättningen. Den egna kunskapen är alltså väldigt viktig för att man skall kunna göra en egen värdering. Man skall naturligtvis också fråga sig i vems ärenden vederbörande går. De senaste veckorna har det diskuterats mycket att det finns en stor mängd grupper, föreningar och organisationer just på kommunikations och trafikområdet. Det gäller t.ex. Vägföreningen och dess relationer till Vägverket, Sjöfartsforum, Svenskt Flyg osv. Naturskyddsföreningen fanns med i DN:s artikelserie. Föreningen har ett flerårigt samarbete med Statens järnvägar, men också med Naturvårdsverket. Den typen av verksamhet pågår alltså inte bara på trafikområdet, utan på en mängd andra områden också. Det är som sagt viktigt att veta vilka intressen som står bakom det hela. Göthe Knutson frågade om jag kände till garageprojektet. Nej, det gjorde jag inte. Det gjorde varken Berit Rollén eller jag. Såvitt jag förstår är det en liten krets som har varit inblandad i detta. Artikelserien har fått till följd att frågan diskuteras. Jag tycker att det är bra, och att det är viktigt att vi har en gemensam syn i regeringen - i samtliga departement - på hur vi skall se på detta i framtiden. Men jag kan i dag inte säga hur denna syn kommer att gestalta sig. Jag är inte alls säker på att den bästa lösningen är att säga: Förbjud samarbetet mellan Sjöfartsverket och Sjöfartsforum! Förbjud samarbetet mellan Luftfartsverket och Svenskt Flyg! Förbjud samarbetet mellan Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen! Jag tycker att det är viktigt att vi har en gemensam syn i hela den politiska organisationen. Förhoppningsvis skulle vi också kunna ha denna gemensamma syn över partigränserna.
Fru talman! Jag drar slutsatsen att statsrådet omgående kommer att begära svar från SJ och andra statliga verk, och att statsrådet tar initiativet till det som kan bli en gemensam policy. Det finns en sak som jag tycker är särskild angelägen i sammanhanget, nämligen att en lobbyverksamhet - statlig eller samhällelig över huvud taget - inte riktar sig mot en annan verksamhet i näringslivet som är seriös. I det här fallet innebär ju detta också att man vill göra det dyrare och svårare för dem som konkurrerar. Det är ju precis vad svenska folket har fått vara med om här - att med statsmedel betala en verksamhet som syftar till att en stor del av medborgarna skulle få högre kostnader i sitt arbetsliv. Tydligen är vi överens om detta i övrigt. Jag vill gärna fråga statsrådet om planeringen - den kanske redan finns - för hur detta kommer att meddelas. Blir det en kommuniké, eller vad? Jag tar tillbaka den frågan, men annars kunde jag ha ställt den som så. Skall jag väcka en interpellation på nytt för att få veta det här? Men jag tror att idén kommer fram, och att det säkert kommer att bli mycket diskussion bland dessa ganska fåtaliga lobbyister som vi har i Sverige i förhållande till andra länder. Det påstås att man kan räkna dem i tiotusental åtminstone i de större länderna och på andra kontinenter. Jag vill avsluta med att säga att detta inte är någon ful verksamhet, bara den inte är osjyst. Och det tycker vi - väldigt många tydligen - att den har varit i det här fallet, särskild som den bedrivits i hemlighet.
Fru talman! Kommunikationsministern säger att lobbying inte är särskilt anmärkningsvärt. Jag måste då framhålla att när två fackliga företrädare begär företräde inför politiker och har en träff med dem, så är inte detta nödvändigtvis lobbying. En uppvaktning är inte heller nödvändigtvis lobbying. Möten mellan olika organisationer och aktörer i samhället och politiker är självklara, och en naturlig del av det hela. Jag tycker inte heller att det är konstigt att näringslivet sänder representanter att ha en kommunikation med politiker. Men den konstiga delen börjar när man har en dold kommunikation, som har framhållits här, och framför allt när man har en kommunikation där det inte är majoritetsviljan, utan den kapitalstarka delen som är den starka parten. En kapitalstark organisation har i dag mycket större möjlighet än andra organisationer att få sin vilja hörd i samhället och slå igenom i den enorma informationsfloden. Därför kan lobbying vara ett direkt hot mot t.ex. gräsrotsaktiviteter och gräsrotsorganisationer, och större mängder människor får svårt att hävda sig. Naturskyddsföreningen, som kommunikationsministern tog upp, är en väldigt stor organisation som kanske har möjlighet till egna lobbyister. Men vi skall vara medvetna om att det är ett särintresse som representeras. Därför är det faktiskt anmärkningsvärt att statliga myndigheter, t.ex. Vägverket, är medlemmar eller har representation i en organisation som Svenskt Flyg. Jag vill framhålla att jag inte talar om samarbetet i sig med organisationerna, utan om stöttandet av organisationerna. Kommunikationsminstern känner ju själv till att Vägföreningen har haft hetskampanjer under KOMKOM:s arbete, och hon känner till det sätt på vilket de här organisationerna agerar. Det står i direkt strid mot av riksdagen fattade beslut när en statlig myndighet ägnar sig åt att miskreditera eller motarbeta ett transportslag. Vi har ett riksdagsbeslut om att de skall samverka. Jag tror att det är väldigt viktigt att framhålla detta. Jag skulle gärna vilja att kommunikationsministern också belyser sista delen av sitt svar.
Fru talman! Jag delar helt Göthe Knutsons och Elisa Abascal Reyes inställning att vi skall ha en öppen opinionsbildning och en öppen lobbyism. Jag tror att det är oerhört viktigt. Det är nämligen då man kan värdera varifrån intressena kommer. Jag utsätts för en mängd olika intressegrupper både i min nuvarande roll och verkligen som ledamot av riksdagens trafikutskott - kanske ett av de mest lobbybearbetade utskott som finns. En del gillar man, andra gillar man definitivt inte. Så är det, men man kan inte ha en regel för dem man gillar och en annan regel för dem man inte gillar. Det måste på något sätt vara en transparens i detta. Därför menar jag att öppenheten är det allra viktigaste, och sedan får man utifrån sina egna utgångspunkter värdera hur man skall uppfatta det som kommer fram. Vi är flera statsråd som har gott om lobbyister omkring oss som försöker påverka oss. Vi för en diskussion med kollegerna i regeringen om detta, och om hur den gemensamma linjen skall se ut. Det är nämligen viktigt att vi gör lika i de olika departementen.
Fru talman! Efter all denna samstämmighet har jag inte så mycket att tillägga till det som vi hittills har diskuterat. Men vi kanske vid tillfälle skall fundera över här i riksdagen om vi, som i många andra parlament, skall ha någon form av registrering av dem som arbetar som lobbyister. Alla journalister är ju mer eller mindre registrerade - de får i alla fall uppvisa ett kort som talar om att de företräder en tidning eller något annat av massmedierna. Ibland vet man ju inte vad som är fågel eller fisk. Vi är många här i riksdagen som, i likhet med statsrådet, har upplevt denna lobbyverksamhet. Jag kan mycket väl tänka mig att trafikutskottets ledamöter är hårt utsatta. Det finns också några andra utskott som är utsatta för detta. Jag tror att även de som sysslar med mjuka frågor skall räknas in i den här lobbyverksamheten. Det finns påtryckarorganisationer av alla möjliga slag. De företräder kanske inte alltid, eller snarare sällan, företag som sysslar med detta under öppet visir. Jag tackar statsrådet ännu en gång och ser med spänning fram emot de här resultaten.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag tror att den här debatten egentligen bara har börjat. Jag tror att vi nog behöver staga upp den här verksamheten så att vi vet vad det handlar om på ett bättre sätt, oavsett om vi kallar det formella regler eller om det blir någon form av informella överenskommelser. Registrering kan vara ett sätt, men samtidigt är det väl ingen av oss som vill göra den här verksamheten alltför byråkratisk. Vi får väl fundera litet över vilka metoder som bör användas. Jag tror att målet med en större öppenhet och en diskussionen utifrån att vi värderar det vi blir utsatta för med egna kunskaper, oavsett om vi är riksdagsledamöter eller om vi är regeringsmedlemmar, är det viktiga.

Herr talman! Antagandet av en ny vallag är naturligtvis något som är av grundläggande betydelse för en demokrati. Det är därför inte utan en viss förvåning som jag finner att det väl sitter flera på åhörarläktaren än det är ledamöter närvarande i kammaren i det här ögonblicket. Jag vet inte hur jag skall tolka detta. Jag kan ju tolka det så att vi i den svenska demokratin lever i den bästa av världar - allting är klappat och klart, och vi har bara att stadfästa det som vi dessförinnan har kommit överens om i enskilda rum. Jag tror att man snarare skall tolka det på det sättet än så att det skulle vara ett ointresse i sig för de här frågorna. Jag kan bl.a. konstatera att valsystemen har blivit föremål för mycket stor uppmärksamhet i vår omvärld. Ett mått på detta är det som omtalas i Richard S. Katz International Biography on Electoral Systems. I dennes redovisning 1989 var 1 500 arbeten redovisade. Tre år senare, 1992, redovisades 2 500 arbeten kring valsystemen och deras inverkan på de politiska systemen. Jag vågar utgå från att antalet har vuxit åtskilligt sedan 1992, även om jag inte har några direkta siffror på det. Något som naturligtvis har tilldragit sig alldeles speciellt intresse i de här sammanhangen är valsystemens utformning i de demokratier som har vunnits i de tidigare kommunistiska diktaturerna i Central och Östeuropa. Jag har själv haft tillfälle - för övrigt så sent som i går - att i Europarådet och dess juridiska utskott se de framgångar som har nåtts och inte minst den roll som Europarådet har spelat när det gällt att hjälpa till att utforma lämpliga valsystem för de nya demokratierna. Valsystemen har naturligtvis den allra största betydelse för den representativa demokratin. Vi kan konstatera att det finns två renodlade system, som ibland står mot varandra. Det ena är majoritetsval i enmansvalkretsar, sådant det tillämpas i framför allt Storbritannien och vissa andra anglosaxiska länder, och det andra är det proportionella valsystemet. Redan på 1950-talet konstaterade den franske statsvetaren Maurice Duverger för sitt vidkommande att det renodlade majoritetsvalet medförde stabilare regeringar, att man fick mindre av koalitioner och över huvud taget att detta system var vitaliserande för demokratin. Naturligtvis måste man kringgärda hans resonemang med åtskilliga reservationer. Det finns tillfällen då regionala partier har uppträtt - som t.ex. i Irland på 1800-talet och senare också i Kanada - och då den här tesen har satts ur spel. Å andra sidan har vi det proportionella systemet. Om majoritetsvalet sägs framför allt ha till utgångspunkt att skapa ordentliga majoritetsförhållanden, klara regeringsmajoriteter och en tydlig opposition, har å andra sidan det proportionella systemet ansetts borga för att varje röst skall ha lika stort värde. Dessa båda principer har brutits mot varandra. Vi i Sverige har ju för vårt vidkommande framför allt hyllat den proportionella metoden, alltsedan högerregeringen Arvid Lindman 1907 löste den svåra frågan om hur valsystemet skulle utformas. Sedan dess har vi haft ett proportionellt valsystem här i landet. De valsystem som emellertid nu framför allt väcker intresse och som det finns anledning att dröja litet grand vid är två till antalet. Det gäller dels majoritetsval i två omgångar, där det krävs att antingen i en första omgång en kandidat skall få mer än 50 % eller att, om någon inte har fått detta, de två som främst står mot varandra deltar i en andra omgång. Detta system har en stark dragningskraft inte minst i de nya staterna. Jag vill också personligen säga att jag tycker att det har många fördelar.

Detta har naturligtvis också stora fördelar. Man uppnår visserligen snudd på hundraprocentig proportionell representation, men inte minst kommer ett personval till uttryck. I Sverige har vi, som jag förut sade, haft det proportionella systemet alltsedan 1909, men vi har fått den jämkade uddatalsmetoden införd på 1950-talet på grundval av centerpartisternas föregångares dåvarande äventyr tillsammans med Socialdemokraterna. De satt ju i koalitionsregering, så det var då litet svårt för dem att gå ut och agera tillsammans med de borgerliga bröderna och systrarna i ett val. Alltså fick vi den jämkade uddatalsmetoden, som samtidigt avskaffade kartellbildningen. Vi har alltsedan dess bibehållit den jämkade uddatalsmetoden, mycket till förfäran för de studenter i statsvetenskap som jag då och då har nöjet att undervisa och som ibland har litet svårt att begripa alla vindlingarna i denna metod. Men hur som helst - systemet har fungerat något så när hyggligt. Därtill har vi fått utjämningsmandat, som skall ge en ytterligare proportionell fördelning. Det kan naturligtvis diskuteras om vi skall ha det eller inte. Det allra senaste är emellertid personvalet. Det skall tillämpas i full utsträckning vid riksdagsvalet i september 1998. Det krävs för att ett kryss som man sätter för en person skall få genomslagskraft att 8 % av partiets röster fördelar sig på det här sättet. Då kan en person gå före den lista som är uppställd av partierna. Vi har från Moderata samlingspartiets sida sagt att det är en alldeles för hög siffra. Man borde nöja sig med 5 % för att verkligen göra det möjligt för personvalet att få genomslag. Vi har dock avstått från att reservera oss nu, eftersom det i bakgrunden ligger en överenskommelse mellan partierna, men det finns säkerligen anledning att återkomma till detta. Jag vill i övrigt, herr talman, bara göra en mycket snabb kommentar. Jag tror att vi måste se över utlandsröstningen. Det kan inte vara rimligt att vi skall ha kvar de relativt besvärliga regler som vi har, nu när det i alla andra hänseenden är så mycket lättare att kommunicera än för bara några år sedan. Man borde se över den frågan. Men vi har ingen reservation på den punkten. Däremot har vi en reservation när det gäller antalet ledamöter. Antalet ledamöter är för stort i Sveriges riksdag. Vi vill utreda möjligheten att skära ned antalet. Vi beklagar också i en reservation att strykningar som förut har kunnat ske för att markera ett ointresse för en viss kandidat inte kommer att ha någon som helst betydelse i och med det nya system som kommer att antas. Det bör vara tekniskt möjligt att låta väljarnas uppfattning med hjälp av en strykning också få genomslag i framtiden. När det gäller själva röstningsförfarandet tycker vi att det vore rimligt att väljaren själv lägger ned sin röst i urnan. Det har framförts att väljaren skulle vara litet grand omyndigförklarad i och med att han/hon inte får göra detta utan det lämnas över till en valförrättare. Naturligtvis kommer länssammanslagningarna att kunna påverka valkretsarnas utformning i framtiden. Det är också något som det finns anledning att se över. Herr talman! Det är bra att det i fråga om kyrkovalet slås fast att vi skall välja i september. Valperioden skall vara fyra år. Vi beslutar alltså detta i april, och valet skall äga rum i september. Ni kunde säkert ha kommit överens om denna sak något tidigare för att underlätta själva valförfarandet. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande. Vi har ett antal reservationer. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 13, som just berör antalet ledamöter i kammaren.

Herr talman! Denna debatt berör frågor som är av stort intresse inte bara för oss som råkar vara ledamöter av riksdagen och därmed på något sätt berörs av valbestämmelserna. Det är frågor som har stor betydelse för hela samhällets sätt att fungera i övrigt. Valsystem kan diskuteras precis hur länge som helst. Det går väl aldrig att konstruera ett system som kan vinna allmän uppslutning i alla tänkbara läger som det riktiga, rätta och rättvisa. Det ställs ju krav på valsystem som är delvis oförenliga. På en del håll prioriteras önskemål om starka regeringar. Med hjälp av majoritetsval - som i Storbritannien - eller någon annan typ av konstruktion ges överrepresentation åt något eller några partier. Andra prioriterar i första hand vikten av att ha så nära representativitet som möjligt i riksdagen i förhållande till de åsikter som faktiskt finns i väljarkåren. Då förordas ett nästan hundraprocentigt proportionellt valsystem. En del har länge pläderat för personval med motivet att väljarna skall vara suveräna att både utse de personer de själva vill och kanske - ett mer dramatiskt men mer rättvisande sätt att uttrycka samma tanke - göra sig av med de representanter som inte gör den nytta de borde i riksdagen. Vi har något som ibland litet ironiskt kallas "det heliga omvalets princip". Det finns en princip som gör sig gällande i partierna under nomineringsår, nämligen att det finns något slags reglerad befordringsgång. Har man tjänstgjort tillräckligt länge på någon typ av uppdrag skall man efter ett antal perioder flyttas upp till något annat uppdrag. Nya namn har ofta svårt att slå sig in. Andra betonar - vilket vi kan se i motioner - personvalets risker, i den mån ett personval kommer att leda till att kändisar utan politiska insikter dyker upp på listorna eller att olika intressenter som inte har som uppgift att ta hänsyn till nationella intressen börjar sponsra vissa kandidater inom partierna. Allt detta är synpunkter som var för sig inte har så obetydlig tyngd. Det går inte att vifta bort någon av dem som irrelevant. Det är mycket intressant att vid dessa tillfällen höra de resonemang kring olika valsystem som förs, t.ex. de som Birger Hagård nyss var inne på. Jag vill gärna bidra med några reflexioner. Låt mig fritt botanisera mellan olika tänkbara valsystem. Mina preferenser är åtminstone på en punkt entydiga. Det handlar om att proportionella val - i huvudsak av den typ vi har i Sverige - är avgjort att föredra framför majoritetsval av den brittiska typen. Det handlar inte bara om att det liberala partiet i Storbritannien, som stundtals har en röstandel i närheten av Moderata samlingspartiets i Sverige, med det valsystem som där finns nästan aldrig kan få mer än en handfull mandat. Detta är i och för sig absurt. Men det finns andra mer grundläggande invändningar mot ett sådant system, nämligen att jag tror att det finns en risk - som i vissa lägen kan vara betydande - att ett valsystem av det slaget polariserar politiken så att det blir ett sämre politiskt utfall än vad det skulle bli annars. Det blir en polarisering mellan extremer inom de partier som uppfattas som huvudkonkurrenter, och det kan i vissa lägen göra sig gällande på ett oroande sätt. I vissa andra lägen blir det en dragning mot mitten. Det finns en risk. Historiska analyser har ibland pekat på att apartheidsystemet i Sydafrika förmodligen aldrig hade kunnat införas, i alla fall i den utsträckning det blev, om inte ett sådant valsystem hade existerat. Hade det varit ett annat valsystem hade Nationalistpartiet den gången det begav sig aldrig fått den nödvändiga parlamentariska majoritet som krävdes för att gradvis göra landet till en rasdiktatur. Detta är en synpunkt som naturligtvis inte är relevant i Europa. Men den kan vara värd att påminna om. Detta leder över till ett av de valsystem som kan finnas som ett alternativ och som Birger Hagård också var inne på, nämligen två valomgångar av den franska typen. Det finns naturligtvis en risk att just detta system skulle kunna leda till att i olika valkretsar i Frankrike endera av de politiska huvudgrupperingarna, i det läge som finns nu och kanske en tid framåt, skulle bli beroende av Nationella Frontens röstetal för att över huvud taget bli valda. Jag är orolig för vad det kan få för konsekvenser för samhällsklimatet i ett land med ett sådant system. Det tyska systemet är naturligtvis fritt från den typen av invändningar. Det är mycket intressant, men står inte på dagordningen nu. Jag är övertygad om att personval, i huvudsak enligt den modell som nu föreslås, kommer att vitalisera den svenska demokratin. Jag har redan snuddat vid några av skälen. Dock vore det bättre med en lägre spärr för personvalet än vad som nu föreslås. Det markeras också i ett särskilt yttrande som några ledamöter från mitt parti och Moderaterna står bakom. Jag skall också snabbt kommentera några andra frågor som berörs i betänkandet. Det föreslås i en reservation att invandrare som inte är svenska medborgare skall ha rösträtt i riksdagsval. Jag tycker att detta vore ett principiellt tvivelaktigt steg att ta. För många människor - inte minst människor med annan bakgrund än den svenska - är medborgarskap mer dramatiskt och betyder mer än vad det kanske gör till vardags för oss som är födda i landet. Det kan i vissa lägen t.o.m. innebära att människor tvingas in i valsituationer som inte är helt lyckade - man vill behålla band med ett tidigare hemland. Dessutom bör - och det är grundläggande - medborgarskap och rösträtt höra samman. Den väg som skall tas - om något skall göras åt problemet - är att möjligen än en gång se över hur lång tid eller vad som krävs i övrigt för att bli svensk medborgare. Skilda valdagar är en fråga som alltid dyker upp i dessa sammanhang. Det har inte blivit någon förändring i den proposition som utskottet nu har behandlat. Här finns ett grundläggande problem, nämligen att kommunalvalen riskerar att tas över helt av riksdagsvalen med den ordning som nu finns. Å andra sidan kan man med samma trovärdighet säga att den risken också finns med det system som användes före 1970. Varje kommunal valrörelse skulle bli en riksdagsvalrörelse, fast litet på låtsas. Riksdagspartierna och politikerna fick visa upp sig ute i landet. Jag kan bara komma på en lösning - och det är en privat reflexion - nämligen att låta kommunerna bestämma helt fritt när valen skall hållas. Då skulle det ständigt hållas kommunala val här och där i landet. Då skulle det inte finnas en sportslig möjlighet för en riksdagspolitiker eller partiledare att flänga runt och delta i alla valrörelser. Jag vet inte om detta är ett realistiskt förslag, men jag tror att det är det enda sättet att komma runt att rikspolitiken slår ut den lokala. Det finns flera andra frågor i betänkandet som är väsentliga att debattera men som jag inte hinner gå in på nu. Jag skall nöja mig med att konstatera att det på en punkt skulle vara fullt möjligt att fatta ett bättre beslut än det som majoriteten föreslår, trots uppgörelsen som ligger till grund för regeringens proposition och utskottets behandling. Det gäller kanske ytterligare en och annan punkt, men jag vill särskilt peka på en, nämligen frågan om kommunala utjämningsmandat, som tas upp i reservation 12 av Folkpartiet. Argumenten är i princip desamma som för att vi har utjämningsmandat i riksdagsvalen. I en del kommuner blir det litet konstiga effekter av att man saknar utjämningsmandat. Vissa partier får betala orimligt mycket för sina mandat i förhållande till andra partier. Fördelningen av mandat kan även i andra avseenden ske på ett sätt som väljarna knappast väntade sig när de gick till valurnorna. Det skulle vara lätt att bifalla denna reservation utan att i övrigt riva upp något i uppgörelsen. Därför yrkar jag bifall till reservation 12 och i övrigt till utskottets hemställan.